Fru talman! Jag tror att det Alice Åström säger är helt riktigt. Kan det inte vara så att ett element hos socialtjänsten som har fallerat är att det i huvudsak bygger på samtycke och frivillighet? Det är väl i och för sig riktigt, men när det gäller brottslig verksamhet kanske man behöver något element av tvång, som ändå inte är så skadligt. Domstolens roll i sammanhanget är väl att lägga in ett mått av tvång och därigenom strama upp förfarandet. Så egentligen skulle det vara ett stöd i ryggen för socialtjänsten i dess arbete.
Fru talman! Eftersom jag hyser sådana tvivel på den här åtgärden får jag väl hoppas att det är som är Rolf Åbjörnsson säger, att det här kan ge råg i ryggen. Min erfarenhet från möten med socialtjänsten i olika mindre kommuner är tyvärr att man, på grund av nedskärningar som har gjorts, inte har råd att ta till de placeringar man skulle vilja. Man kan inte sätta in tillräckligt med resurser, fastän man ser att det är vad som behövs. Även om domstolarna ger det positiva tvånget tror jag tyvärr inte att det kommer att förändra verkligheten ute i socialtjänsten. Snarare kommer det här att dra mer pengar till rättsväsendet, fastän vi i stället borde satsa mer pengar inom socialtjänsten, så att de verkligen kunde ta tag i de här frågorna. I så fall tror jag att de hade klarat det här också utan tvång.
Fru talman! Det är möjligt, men jag tror kanske inte det. Jag håller ändå helt med om att socialtjänstens begränsade resurser är ett utomordentligt bekymmer. Det gäller hela missbruksvården, som till dels är en skandal, där människor mer eller mindre får droga ihjäl sig. Jag håller alltså till hundra procent med om det. Jag tror ändå att det jag sade om råg i ryggen är nödvändigt - där kanske den lilla skillnaden ligger. Även med starka resurser kan man ibland behöva någon form av stöd.

Fru talman! Det betänkande som nu behandlas innehåller justitieutskottets ställningstagande till regeringens proposition om påföljdssystemets uppbyggnad och innehåll. Utskottet tillstyrker regeringens förslag. Förslagen innehåller tre delar. För det första är det förslag som syftar till att åstadkomma trovärdiga alternativ till fängelsestraff. Systemet med samhällstjänst som alternativ till fängelsestraff permanentas och utvidgas. En föreskrift om samhällstjänst skall kunna meddelas vid såväl villkorlig dom som skyddstillsyn. Intensivövervakning med elektronisk kontroll permanentas och skall i fortsättningen även utgöra en verkställighetsform vid korta fängelsestraff. För det andra stramas reglerna för villkorlig frigivning upp. Möjligheterna till villkorlig frigivning efter halva tiden avskaffas nu helt. Villkorlig frigivning skall kunna ske tidigast efter två tredjedelar av strafftiden. Tidpunkten skall kunna senareläggas om den intagne misskött sig under anstaltstiden. En tredje viktig del är reformeringen av påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten skall finnas kvar. Kraven på förutsägbarhet, konsekvens och proportionalitet skall dock ges ett ökat utrymme, bl.a. genom att socialtjänstens yttrande skall vara utförligare och innehålla en vårdplan. Överlämnande till vård inom socialtjänsten skall kunna kombineras med en föreskrift om ungdomstjänst. En ny frihetsberövande påföljd för unga lagöverträdare, sluten ungdomsvård, införs. Påföljden skall vara tidsbestämd, högst fyra år, och verkställas av Statens institutionsstyrelse. Utrymmet för att döma ungdomar till fängelse blir med förslaget utomordentligt begränsat. Fru talman! Det är en viktig reform av påföljdssystemet som nu genomförs. Halvtidsfrigivningen avskaffas nu helt, något som den borgerliga regeringen inte förmådde göra. Alternativen till fängelse, samhällstjänst och intensivövervakning, får en fast reglering i påföljdssystemet. Det kanske viktigaste är att påföljderna för unga lagöverträdare äntligen får en reglering som tillgodoser straffrättsliga krav, samtidigt som socialtjänstens ansvar för de unga bibehålls och, menar jag, också utvidgas. Till utskottets betänkande har avgivits ett antal reservationer. Jag skall kommentera några av dessa, så här inledningsvis dock icke alla. I reservation nr 1 föreslås att ett system med villkorligt fängelse skall införas den 1 januari 1999. Det är moderaterna som står bakom den reservationen. Den kommitté som har haft att förbereda reformen lade inte fram något förslag om villkorligt fängelse. Man såg vid en närmare granskning att en sådan reglering inte framstod som tydlig och att den riskerade att öka repressionen i påföljdssystemet. Utskottsmajoriteten, liksom regeringen, har inte samma negativa inställning som kommittén hade till frågan om villkorligt fängelse. Vi föreslår nu att det skall ske en fortsatt analys av möjligheterna att skapa en reglering av särskilt de icke frihetsberövande påföljderna, en reglering som är tydligare och mer lätttillgänglig än dagens regler. I det sammanhanget bör det också göras en fördjupad analys av möjligheterna att skapa ett system med villkorligt fängelse. Det som krävs i reservationen är att ett sådant system skall införas redan den 1 januari 1999. Det är naturligtvis helt orealistiskt. Det är fråga om ganska stora ingrepp i påföljdssystemets uppbyggnad, och det tar naturligtvis längre tid än att det kan avverkas på ett halvår. Regeringen har alltså ändå aviserat en översyn och har också antytt en mer positiv inställning till villkorligt fängelse än vad kommittén hade. Därmed tycker jag att riksdagen kan nöja sig. I reservation nr 2 föreslår moderaterna att samhällstjänstens koppling till fängelsestraff skall slopas. Samhällstjänsten tillkom som ett alternativ till fängelsestraffet. Syftet med att införa samhällstjänst i påföljdssystemet var att begränsa användningen av fängelsestraffet och därmed den skadliga inverkan som ett sådant frihetsberövande har. Majoriteten är inte beredd att frångå principen att samhällstjänst just är ett alternativ till fängelse. Skulle man lämna den principen hamnar man genast i ett system som skulle leda till en ökad grad av repression i påföljdssystemet. Reformen som sådan, samhällstjänsten, skulle riskera att urholkas, och den skulle kanske förlora sitt värde just som ett alternativ till fängelsestraff. Däremot föreslås i propositionen att det skall bli möjligt att vid överlämnande till vård inom socialtjänsten kombinera denna påföljd med en föreskrift om att den unge skall utföra ungdomstjänst. Man har så att säga tagit till vara de goda erfarenheterna av samhällstjänst och använt det som en ytterligare föreskrift när man dömer till överlämnande till vård inom socialtjänsten. Jag blir särskilt skrämd när Jeppe Johnsson säger att en väg att gå här vore att sänka ribban när det gäller möjligheten att döma ungdomar till fängelsestraff. Det skulle alltså vara ett sätt, vilket också antyds i reservationen, att göra det möjligt för fler att komma i åtnjutande av denna påföljd. Men det skulle ju också kunna innebära, Jeppe Johnsson, att vi faktiskt fick fler ungdomar i fängelse. Det är inte säkert att rättsutvecklingen blir på det sätt som antyds i reservationen, utan resultatet kanske snarare blir att vi får en glidning mot att fler ungdomar döms till fängelse. I några reservationer tas frågan om intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, upp. Det finns tre sådana reservationer. Moderaterna vill inte att intensivövervakningen skall omfatta påföljder upp till tre månader utan vill begränsa sig till två månader. Miljöpartiet vill att intensivövervakningen skall omfatta fängelsestraff upp till sex månader. Vänsterpartiet tar i sin reservation upp de anhörigas situation när någon döms till intensivövervakning. För att ta Vänsterpartiets reservation först tycker jag att den tar upp en oerhört angelägen fråga. Det är inte alla gånger så lätt för anhöriga att hantera den situation som uppstår när någon döms till intensivövervakning. Därför måste vi från samhällets sida anstränga oss för att underlätta de anhörigas situation. Här har naturligtvis frivården ett särskilt ansvar. När det gäller hur långt fängelsestraff som skall omfattas av intensivövervakningen tycker vi från majoritetens sida att nuvarande gräns på tre månader är en rimlig avvägning. Intensivövervakningen är särskilt lämpad för de korta frihetsstraffen. Om vi går alltför långt upp i straffskalan riskerar vi att urholka trovärdigheten bakom systemet med intensivövervakning. Jag tror inte att vi som förordar alternativ till fängelsestraff är betjänta av en sådan diskussion. Nu permanentas det här till att omfatta hela landet och upp till tre månader, och det är enligt utskottsmajoriteten en rimlig avvägning. Moderaterna föreslår i reservation 6 att villkorlig frigivning skall kunna ske vid halva strafftiden för den som vid domen inte fyllt 21 år. Moderaterna vill också öka det fakultativa inslaget vid bedömningen av när villkorlig frigivning skall ske. Till detta vill jag säga att det kanske är rimligt med de moderata utgångspunkterna att inta den positionen. Moderaterna vill ju inte ha kvar särregleringen, i varje fall inte i det skick den har i nuvarande lagstiftning, för under vilka villkor man får döma ungdomar till fängelsestraff. Detta leder naturligtvis till att fler ungdomar hamnar på anstalt, och därmed drar kanske moderaterna slutsatsen att man måste öppna för villkorlig frigivning efter kortare tid för ungdomarna. Det finns en särreglering när det gäller möjligheten att döma till fängelsestraff - för 15-18-åringar krävs det synnerliga skäl, och för 18-21-åringar krävs det särskilda skäl. Det finns också en särreglering på det viset att domstolen vid straffmätning och påföljdsvård skall ta hänsyn till om det är en ung människa som skall dömas. På det sättet menar vi från majoritetens sida att vi har tagit hänsyn till att fängelse är en särskilt illa vald påföljd för unga lagöverträdare. När det gäller påföljder för unga lagöverträdare finns det en betydande skillnad i synsättet mellan utskottsmajoriteten och moderaterna. Jag konstaterar att moderaterna är ensamma om sin linje i den här frågan, vilket jag tycker är ganska glädjande. Moderaterna vill i praktiken slopa socialtjänstens ansvar för de unga lagöverträdarna och överföra detta till kriminalvården. Ungdomar skall dömas till straff med verkställighet inom kriminalvården. Överlämnande till vård inom socialtjänsten skall avskaffas. Man skall också, som jag antydde tidigare, göra det generellt sett lättare att döma ungdomar till fängelse. Jag menar att den väg moderaterna slår in på är förödande för vårt sätt att möta ungdomsbrottsligheten. Det är inte med kriminalvården, det är inte med ökade straff, som vi skall möta unga människor som befinner sig i besvärliga situationer, har sociala problem och har haft problem under sin uppväxt. Regeringens förslag innebär att vi ger domstolen ett större inflytande över påföljden överlämnande till vård inom socialtjänst på så vis att socialtjänsten skall redovisa en vårdplanering. Det innebär också att vi ger domstolen möjlighet att döma till placering på särskilt ungdomshem upp till fyra år, en påföljd som skall utdömas om man i annat fall hade övervägt att döma till fängelse. Detta förslag markerar betydelsen av att ha förutsebarhet när det gäller påföljderna och straffmätningen. Men det innebär samtidigt, och det tycker jag är oerhört viktigt att understryka, att socialtjänsten inte fråntas ansvaret för de unga. Tvärtom - detta vill jag säga till Alice Åström, som oroade sig litet grand för det här med vårdplanering - tror jag att just kravet på vårdplanering, att socialtjänsten verkligen i detalj skall redovisa sina åtgärder, kommer att leda till en ökad press och ökade krav på socialtjänsten, och även till ett ökat ansvarstagande från socialtjänstens sida. Detta ser jag som oerhört betydelsefullt. Jag konstaterar alltså att moderaterna är ensamma i sin syn på hur vi skall behandla unga lagöverträdare. Det finns en bred majoritet i riksdagen som vill markera att socialtjänsten även framgent skall ha huvudansvaret när det gäller att hjälpa våra ungdomar som har sociala problem och har hamnat på kant med samhället. Det tycker jag är väldigt glädjande. Jag vill, fru talman, avslutningsvis säga några mer allmänna ord om hur vi behandlar unga lagöverträdare, eller snarare synen på ungdomsbrottsligheten. Vi uppehåller oss oerhört ofta i den här kammaren vid en diskussion om vilket påföljdssystem som är mest lämpat för unga lagöverträdare. Vi koncentrerar vår diskussion och debatt kring det.

Här finns sannerligen brister i dag. Det är klart att de ekonomiska kriser vi har bakom oss också har svept in över kommunerna. De har fått snåla och gneta, spara här och spara där. Det har lett till att samhällets möjligheter att svara upp med åtgärder och positiva insatser för de unga har urgröpts. Nu, när vi har en bättre ekonomisk situation, ökar naturligtvis också våra förutsättningar att se till att kommunerna får resurser till denna grundläggande förebyggande verksamhet - litet fler vuxna i skolan, litet fler resurser inom socialtjänsten som kan jobba förebyggande, litet bättre stöd till föreningslivet och till de frivilliga organisationer som arbetar bland ungdomarna. Jag tror att den linjen har bättre förutsättningar att hålla igen ungdomsbrottsligheten än en diskussion som bara koncentreras kring brott och straff. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Replikrätten är begränsad, och det är väl tur. Här finns mycket att påpeka. Men om Lars Erik Lövdén hade lyssnat litet bättre hade han fått förklaring till en del av de påståenden som han inte riktigt tog till sig. Det är ganska otroligt att höra historieskrivningen. Lars-Erik Lövdén säger att halvtidsfrigivningen nu avskaffas helt och att det var något som den borgerliga regeringen inte lyckades med fullt ut. Det fanns kanske skäl till att man tog ett steg i taget. Under de senaste åren har klimatet i fängelserna blivit allt hårdare, Lars-Erik Lövdén. Hot och våld såväl mot personal som mellan intagna har tilltagit, och narkotikasituationen är fortsatt allvarlig. Vi är i dag överens om att fullt ut avskaffa halvtidsfrigivningen. Men vi föreslår regeringen att man på nytt skall överväga att ompröva de beslut som man har fattat om besparingar på kriminalvården. Är Lars Erik Lövdén och hans parti berett att verka för att kriminalvården får de resurser som behövs för att personalen skall få en drägligare arbetssituation och för att de intagna skall få bättre möjligheter att utnyttja anstaltstiden till något positivt? Eller har ni socialdemokrater, med Lars-Erik Lövdén i spetsen, när ni nu övergår till två tredjedelsfrigivning för avsikt att införa något annat sätt att avtjäna den sista delen av straffet? Har ni på gång någon form av frigivningspermission eller något annat alternativt sätt att avtjäna den sista delen av strafftiden? Det finns anledning att misstänka detta. I en reservation från justitieutskottet 1992/93, med Lars-Erik Lövdén som första namn, står det, jag läser bara en enda mening: Frågan om någon form av frigivningspermission bör också prövas.
Fru talman! Jag lyssnade noggrant på Jeppe Johnssons anförande. Jag har också noggrant tagit del av både motionerna och reservationerna. Jag kan konstatera, som jag sade i mitt anförande, att moderaterna i praktiken vill flytta över ansvaret för unga lagöverträdare från socialtjänsten till kriminalvården. Ni vill slopa påföljden Överlämnande till vård enligt socialtjänstlagen. Ni går inte med på regeringens förslag när det gäller placering på särskilda ungdomshem, utan ni vill att det skall ske inom ramen för kriminalvården. Ni vill också öka möjligheterna att i praktiken döma ungdomar till fängelsestraff. Det är en klar positionsförflyttning. Men ni är ensamma om den, och det gläder mig. Platssituationen inom kriminalvården har varit sådan att det har varit möjligt att spara pengar inom kriminalvården. Vi har inte haft full beläggning inom kriminalvården. Det finns många anledningar till det. Den främsta anledningen är införandet av elektronisk övervakning, elektronisk fotboja. Det gjorde att många som tidigare dömdes till fängelsestraff nu döms till elektronisk övervakning med fotboja. Jeppe Johnsson frågar om det finns planer på att införa frigivningspermission när vi nu går över till två tredjedelsfrigivning. Svaret är nej. Jag skall gärna ge uttryck för en personlig uppfattning också. Jag tror att det är väl värt att fundera på om inte den elektroniska fotbojan också kan användas i slutet av det utdömda fängelsestraffet just för att underlätta övergången till en situation i frihet.
Fru talman! Jag konstaterar att det kan vara aktuellt med en frigivningspermission. Att det kanske kan finnas litet plats på fängelserna, Lars-Erik Lövdén, kan också bero på att den neddragning som ni har gjort sedan ni kom till makten faktiskt har resulterat i att 3 000 färre personer har dömts till fängelse. Det är färre brott som klaras upp och lagförs. En annan sak som jag tycker är oerhört viktig här i dag är att ni socialdemokrater historiskt sett först har motsatt er kriminaliseringen av eget bruk av narkotika, motsatt er fängelse i straffskalan därför att man kan ta urinprov. I dag motsätter sig hela utskottsmajoriteten att det införs en möjlighet att även testa dem som är under 15 år. Nederst på s. 21 i betänkandet står det, med hänvisning till ett tidigare utskottsbeslut så här: "Utskottet avstyrkte de då aktuella motionsyrkandena med hänvisning till tidigare motivuttalanden innebärande att behovet av att kunna använda kroppsbesiktning mot personer under 15 år framstod som ganska ringa. Härtill kom att lämpligheten av en sådan åtgärd kunde sättas i fråga när det gäller barn som befinner sig i förpuberteten och i en känslig period av sin utveckling." Fru talman! Anser Lars-Erik Lövdén att bara för att det som väl är inte är så många som provar narkotika när de är under 15 år skall inte denna möjlighet finnas? Skulle provtagningen i sig vara mer skadlig för ett barn i förpuberteten än att barnet provar narkotika och de vuxna förnekar fakta? Det här tycker jag är anmärkningsvärt. Jag kan också passa på att fråga utifrån en artikel i Svenska Dagbladet i söndags, där det faktiskt litet grand står antytt en 180-gradersvändning, som jag skulle välkomna. Det är inte första gången. Det är en kemist, Arne Eklund, på Rättsmedicinalverket som säger så här: "Ännu så länge får inte polisen begära urinprov av dem som är under 15 år, men det finns ett lagförslag hos Justitiedepartementet för att ändra på det." Jag hoppas, Lars-Erik Lövdén, att jag i dag kan få bekräftelse på den här 180-gradersvändningen.
Fru talman! Jag har i två repliker fått två uppmaningar. Den första uppmaningen var lyssna och den andra uppmaningen var läs! Jag tror kanske att det är Jeppe Johnsson som borde lyssna och läsa. Jag sade tydligt att det inte är aktuellt att införa ett system med frigivningspermissioner. Det var en klar och bestämd deklaration. Sedan gav jag uttryck för uppfattningen att man skulle kunna tänka sig elektronisk övervakning. Det var en personlig uppfattning från min sida. Det var ett rakt klart besked som inte kunde missförstås. Där står det att inom ramen för LVU är det möjligt att använda sig av läkarundersökning och därmed också ta blodprov. Ni är där igen, Jeppe Johnsson. Ni vill flytta ansvaret för de unga, t.o.m. de som är under 15 år - hur långt ned i åldrarna skall det gå, till nio tio år - till rättsinstanserna polis och åklagare i stället för att markera att socialtjänsten måste ta ett utökat ansvar för ungdomarna i fråga. Det är fråga om barn, Jeppe
Fru talman! Jag tror att Lars-Erik Lövdén missförstod mig när det gällde elektronisk övervakning. Jag är inte emot det förslag som är aktuellt i dag, att permanenta tre månader. Men jag vill ha en försöksverksamhet med upp till sex månader. Lars-Erik Lövdén säger att elbojan är särskilt lämplig för korta fängelsestraff. Men jag läste ur betänkandet i mitt tidigare anförande, och där stod motsatsen. Lars-Erik Lövdén säger också att längre fängelsestraff urholkar systemet. Då är min fråga: Hur vet Lars-Erik Lövdén det, när det inte har föregåtts av någon försöksverksamhet eller det mig veterligt finns någonting som underbygger det. Jag vill ha svar på frågan: Hur kan man så säkert säga så?
Fru talman! Det kan jag naturligtvis inte säga att jag bestämt vet. BRÅ har gjort en utvärdering av den nuvarande försöksverksamheten. Den visar att misskötsamheten hos dem som har ett straff på under två månader är under 5 %. Sedan stiger det till 10 % bland dem som annars skulle fått fängelsestraff på mellan två och tre månader. Det tyder på att vi här balanserar litet på vad som är en nivå där trovärdigheten för systemet kan upprätthållas. Varken Kia Andreasson eller jag - vi är båda företrädare för alternativa påföljder - är betjänta av att vi hamnar i ett läge där förtroendet för den ickefrihetsberövande påföljden rubbas bland allmänheten. Då har syftet förfelats. Jag tror att det är en ganska bra balans med de tre månaderna - i varje fall under den tid som vi nu har att överblicka och där det inte finns en så stabil grund att stå på. Det är ändå en ganska kort tid som systemet med elektronisk övervakning har funnits.
Fru talman! Även om det inte är en högre procentandel som kan fullgöra denna strafform, är det ändå värt för alla dem som kan göra det. Samhället gör en så stor vinst. Detta är det enda alternativ där det går att lyckas med en återanpassning i samhället - till skillnad från en anstaltsvistelse. Det faktum att den dömde måste samtycka till att efterfölja föreskrifterna gör att de mest olämpliga gallras bort i inledningsskedet. Därför skulle det vara värdefullt att se hur det verkligen förhåller sig genom att ha en försöksverksamhet. Det borde även Lars Erik Lövdén vara intresserad av.
Fru talman! Jag håller med Lars-Erik Lövdén att det inte är med hårdare straff som ungdomsbrotten skall bemötas. Men varför motsätter sig Lars-Erik Lövdén och utskottets majoritet statistisk information om brott som begåtts av barn under 15 år? Det är fråga om att registrera själva brottet för att på det sättet få ett underlag för hur vi på bästa sätt skall angripa och förebygga ungdomsbrottsligheten. Vi måste arbeta på många olika sätt för att minska ungdomsbrottsligheten. Det handlar om att få in rapporter om vad som verkligen händer.
Fru talman! I utskottsbetänkandet hänvisas till de undersökningar som bl.a. Brottsförebyggande rådet bedriver för att kartlägga brottsligheten bland ungdomar under 15 år. Vi från utskottsmajoritetens sida tycker att det arbetet är till fyllest. Vi bör inte skaffa något register som automatiskt registrerar när någon under 15 års ålder har begått ett brott. Här är det viktigt att Brottsförebyggande rådet utvecklar sin verksamhet för att hämta in material från de lokala polisdistrikten.
Fru talman! Det speglar bara en smal bit av samhället. Med den rapporteringen och statistiken hade det kunnat bli en bred bild av hur det ser ut i landet.
Fru talman! Jag ser det som positivt att Lars-Erik Lövdén så kraftigt i anförandet och i övriga replikskiften har pekat på vikten av att det är socialtjänsten som har ansvaret. Det ligger på ett helt annat plan att bekämpa ungdomsbrottsligheten än att titta just på frågan om brott och straff. Det är positivt. Där har vi precis samma uppfattning som socialdemokraterna. Däremot vill jag ta upp frågan om villkorlig frigivning. Nu slopas möjligheten till halvtidsfrigivning för långtidsdömda. Ser inte socialdemokraterna faran i detta? I andra betänkanden har socialdemokraterna pekat just på de långtidsdömdas speciella problem och de skadeeffekter som de långa straffen har. Samtidigt tas möjligheten bort att faktiskt kunna minimera problemen i de fall samhällsskyddet har kunnat tillgodoses. Jag har litet svårt att förstå att socialdemokraterna kan inta två ställningstaganden på samma gång. Sedan var det frågan om intensivövervakningen. Jag ser det som positivt att Lars-Erik Lövdén lyfter fram Vänsterpartiets reservation om de anhörigas situation. Vi är positiva till påföljden som ett alternativ till fängelsestraff. Det är viktigt att när en påföljd införs att se till att anhöriga - framför allt barnen - inte skall drabbas på ett negativt sätt. Varför har då socialdemokraterna inte kunnat ställa upp på vårt krav i motionerna att man inom frivården skall ha skyldighet att ta fram anhörigprogram? Vi kan inte vänta tills vi ser att det blir problem. Det är viktigt med denna markering från riksdagens sida. Vi måste se de anhörigas - framför allt barnens - situation. Människor skall inte skadas av en i och för sig positiv påföljd.
Fru talman! Med nödvändighet har en övergång till ett obligatoriskt system med tvåtredjedelsfrigivning medfört längre anstaltstider för de långtidsdömda. Man måste vara klar över att det har varit svårt att försvara det nuvarande systemet. Det har varit svårt att med trovärdighet säga att just de som döms till långa fängelsestraff skall kunna gå vid halvtid, medan de som dömts till korta fängelsestraff skall gå vid tvåtredjedelstid. Det är ingen rim och reson i den lagstiftningen. Detta har lett till att det har blivit en generell princip med tvåtredjedelsfrigivning för den villkorliga frigivningen. Det är viktigt för de långtidsdömda att vi nu vid en övergång till tvåtredjedelsfrigivning börjar resonera om villkoren under anstaltstiden och hur förhållandena kan förbättras. Det är inte bra att sitta så långa tider på anstalt. Under icke-acceptabla förhållanden blir det svårt att hantera en sådan situation. Därför är det viktigt att föra ett resonemang om kriminalvårdens insatser för de långtidsdömda.
Fru talman! Det är positivt att socialdemokraterna ser problemen för de långtidsdömda. Det är synd att man inte hade kunnat vidmakthålla en annorlunda bedömning för de långtidsdömda. Vi tycks vara överens om skadligheten. Även om det har varit svårt att logiskt förklara detta, vet vi som har arbetat med frågan att det finns skäl till att ha olika bedömning. Det är positivt att socialdemokraterna anser att situationen på anstalterna behöver ses över - speciellt för de långtidsdömda. Det är otroligt viktigt att inte släppa ut människor som är farligare när de släpps ut än när de stängdes in. Vi i Vänsterpartiet ser det som positivt att Lars Erik Lövdéns privata uppfattningar om att överväga elektronisk övervakning som ett slags bakdörr skulle kunna få fäste inom socialdemokratin. Det vore ett sätt att möta de längre strafftiderna som det blir med det här förslaget.
Fru talman! Ett system med s.k. back door - elektronisk övervakning i slutskedet av verkställighetstiden - skulle i första hand inte vara ett sätt att lindra straffet utan ett sätt att klara av utslussningen från anstalten på ett bättre sätt. Det skulle då vara möjligt att under mer ordnade former arrangera bostad, bygga upp en social tillvaro, klara av att påbörja ett arbete, medan det samtidigt sker en kontroll av den dömde. Det är väl värt att fundera vidare i de banorna. Det är inte ett sätt att kringgå systemet med tvåtredjedelsfrigivning utan ett sätt att klara av en utslussning från en anstaltsvistelse.

Fru talman! Nu förstår jag inte riktigt vem Siw Persson argumenterar mot. I mitt anförande började jag med att säga att störst betydelse har naturligtvis familjen och att familjen måste få stöd och hjälp, ibland för att klara sin föräldraroll. Det var utifrån det resonemanget som jag sedan förde vidare ett resonemang om vilken betydelse som samhällets institutioner, frivilliga organisationer och föreningslivet har. Men jag startade med familjens betydelse och föräldrarnas ansvar.

Fru talman! Det stämmer alldeles förträffligt överens med den socialdemokratiska ideologin. Förstahandsansvaret ligger hos föräldrarna. Men man måste inse att det finns föräldrar som många gånger har det oerhört svårt att klara sin föräldraroll. Det vet ju Siw Persson också. Det finns barn som far illa just därför att föräldrarna har svårt att hantera sin situation. Då måste man stödja och hjälpa föräldrarna, men man måste också kunna svara upp med andra vuxenresurser kring barnet och kring den unge när så behövs.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas ett motionsyrkande av mig, och det gäller möjligheten att drogtesta barn. Bakgrunden till motionsyrkandet är mina kontakter med Föräldraföreningen mot narkotika. De har tydligt visat på problemet med att inte få drogtesta barn under 15 år. Flera föräldrar har vittnat om att de alldeles för sent fått vetskap om att deras barn börjat knarka, och de anser att en möjlighet till drogtest av barn under 15 år skulle ge dem en större chans att kunna agera på ett tidigare stadium, innan barnet blivit fast i missbruk och kriminalitet. När man vet att barn ända ned i 12-årsåldern provar narkotika känns det konstigt att det inte skulle gå att göra ett enkelt drogtest i de fall där det finns anledning att tro att barnet har använt droger eller när det påträffas i en miljö där droger används. Varför anses ett drogtest som ett stort ingrepp mot en 12-, 13 eller 14-åring men inte mot en 15-åring? Jag har inte heller hört att den möjlighet som finns till drogtest av barn över 15 år har missbrukats på något sätt. Om man nöjer sig med det allra enklaste provet, ett urinprov, är ingreppet väldigt litet i jämförelse med nyttan. Det är inte heller meningen att sådana här prov skall tas generellt, utan bara användas när det verkligen finns anledning att misstänka att droger använts. Jag förstår att många tvekar inför sådana här tester när det i betänkandet talas om kroppsbesiktning och tvångsmedel. Det låter väldigt starkt. I betänkandet ifrågasätts också lämpligheten av en sådan här åtgärd när det gäller barn som befinner sig i förpuberteten och de är i en känslig period av sin utveckling. Men om de här barnen i sin känsliga period av sin utveckling slår följe med äldre missbrukande ungdomar, eller vistas i en knarkmiljö, måste ett urinprov vara ett lindrigt tvångsmedel, som jag ser det. Det är ett tvångsmedel som kan ge föräldrar och samhället en möjlighet att ingripa på ett tidigt stadium. Vi är säkert alla överens om att det gäller att ingripa så tidigt som möjligt. Ett test ger också en tydlig signal till de här barnen, att de skall veta att de kan bli kontrollerade. Jag tror att även den vetskapen kan få några att tänka sig för. Jag har några exempel när det gäller att proven kan göras enkla. Jag har under den senaste tiden haft kontakt med två mammor. En mamma har en son i 20 årsåldern som har missbrukat heroin i flera år, och hon har en dotter i tonåren som börjar umgås i sådana kretsar. Mamman är förstås väldigt orolig och har bett socialtjänsten se till att göra ett narkotikatest på flickan. Hon är över 15 år. Jag vet inte om det har skett än, men jag hoppas det. Den andra mamman var orolig för sin dotter. Hon ordnade själv ett urinprov som hon lämnade till skolsköterskan, som lämnade det vidare till distriktssköterskan. De fick svar efter en vecka, och det var glädjande för mamman, därför att man hittade ingen narkotika. Så lätt kan det göras, och då tycker jag att man skall utnyttja de möjligheterna. Man behöver inte låta polis eller socialtjänst göra detta, utan den här åldersgruppen barn går i skolan, och skolsköterskan kan sköta om det. Fru talman! På en narkotikakonferens i Hassela för ett par veckor sedan sade en av talarna att "ord är billigt, handling är dyrt". Det är tänkvärt, därför att det beskriver dagens situation. När det gäller narkotikan är vi samtliga överens om att vi vill ha ett narkotikafritt samhälle. I ord har det sagts och skrivits mycket bra, som vi är överens om. Men när det gäller handling känner jag en stor oro. Det fattas mycket när det gäller förebyggande arbete och uppföljning av den här gruppen ungdomar, och det fattas mycket när det gäller missbrukarvården. Det har jag fått många exempel på. Ett exempel var en polis som talade om för mig att det i hans kommun fanns åtminstone tio stycken som fyllde kraven för LVM. Men han sade att eftersom man vet att kommunen inte kan betala det gör man inte någonting. Därför finns det anledning att känna oro. På senare tid har vi tappat greppet om missbrukarvården. Som det är nu kan vi inte kontrollera barnen på ett tidigt stadium. Mellan 15 och 18 år kan vi göra kontrollen. När de är 18 år är de myndiga, och om de inte vill ha vård släpper man dem många gånger, gör ingenting och lägger handlingarna åt sidan. Vi måste ingripa så tidigt som möjligt, och som jag ser det är det viktigaste att det finns en möjlighet att drogtesta även barn. Tyvärr är det bara Miljöpartiet och Moderaterna som kan tänka sig den möjligheten. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 12.

Fru talman! Kampen mot narkotika, och att få stopp på unga missbrukare som befinner sig i den här situationen, är otroligt viktig. Men jag är helt övertygad om att det inte är urinprovet i sig som är betydelsefullt. Thomas Julin nämnde barn under 15 år som befinner sig i drogmiljöer, som umgås med äldre missbrukare osv. och att det skulle vara viktigt att kunna ta urinprov i de fallen. Med min egen bakgrund och min egen erfarenhet av missbruk anser jag att bara själva detta att någon befinner sig i de här miljöerna, umgås i de här grupperna, är skäl nog att ingripa. Jag ser en stor fara i att se urinprov som det viktigaste. Det är inte alls svårt att se till att hålla sig ren och lämna ett rent urinprov. Det stora problem som jag ser när det gäller narkotikasituationen i dag är att vi har vetskap om att en mängd unga människor som är missbrukare inte får den hjälp, vård och behandling som de behöver. Även om man tar urinprov på dem som är över 15 år händer det fortfarande ingenting. Jag tycker att det är viktigt att vi lägger energi på detta problem och att vi diskuterar dessa angelägna frågor, men vi får inte koppla frågorna till teknikaliteter. Om kampen hade varit på allvar är jag övertygad om att vi hade ingripit när vi hade sett barn - vilket det gäller när det rör personer under 15 år - som var på glid, befann sig i fel miljö och utvecklades fel. Vi skulle också fråga oss varför barn söker sig till dessa områden och varför de söker sig till detta umgänge. Det är en tydlig signal om att barnet inte mår bra. Det är det vi måste bemöta, och det gör vi inte med kontroll.
Fru talman! Jag tror nog att man skall göra bådeoch. Jag håller med Alice Åström om det mesta hon sade, men jag tror att man kan komplettera med kontrollåtgärder. Jag gav några exempel. Den ena mamman ville ha kontrollen gjord genom socialtjänsten. Den andra mamman levde säkert mycket lugnare och tryggare efter det att kontrollen hade gjorts. Jag tror inte att det ena utesluter det andra. Jag tror också att de signaler man ger till ungdomarna kan vara rätt viktiga. Risken att bli kontrollerad tror jag kan verka återhållsamt. Det blir kanske inte så överallt, men i vissa fall. Blir det så i några fall tycker jag att det kan vara värt det.
Fru talman! Vi har inte riktigt samma åsikt när det gäller denna fråga. Jag ser faran i Thomas Julins uttalande. Jag ser en fara i att den mamma som får ett rent prov känner sig lugn. Jag tror att det är en fara i att se på problematiken på detta sätt. Signalerna från unga människor som mår dåligt och som är i fel sällskap är ganska uppenbara och tydliga. Det är dem vi måste möta. Detta avhåller heller inte dem som är över 15 år. Jag är helt övertygad om vad svaret skulle bli om vi skulle gå ut och fråga bland 14 och 15-åringar. Jag tror inte att risken att bli kontrollerad med urinprov när man har fyllt 15 år har någon betydelse eller gör någon skillnad. Denna diskussion kommer säkert att gå vidare. Det är mycket möjligt att vi från Vänsterpartiet kommer att ändra åsikt och inse att det är ett nödvändigt instrument. I dag har jag väldigt svårt att inse det. I dag har vi kunskaper om en mängd mycket tydliga fall, och vi förmår ändå inte möta missbruket med insatser. Det ser jag som det största och viktigaste problemet att bekämpa nu.
Fru talman! Jag delar Alice Åströms åsikter i mycket, men jag vill ändå vidhålla att urinprov kan vara bra som ett komplement. Jag kommer faktiskt själv att gå ut och höra litet med ungdomarna om hur de ser på det. Det kan vara intressant. Då får vi se om de har samma åsikt som Alice Åström eller som jag. Det är kanske olika där också.

Fru talman! Riksdagen skall i dag ta ställning till justitieutskottets betänkande 1997/98:JuU20 Polisens register. Inledningsvis vill jag informera talmannen om att betänkandet i vissa delar är svårbegripligt. Det visade sig inte minst under utskottsbehandlingen, då även representanter från Justitiedepartementet uttryckte detta. Vi skall här ta ställning till en polisdatalag som skall ersätta den nuvarande polisregisterlagen. Polisdatalagen föreslås komplettera personuppgiftslagen och skall innehålla bestämmelser om bl.a. säporegistret, kriminalunderrättelseregister, fingeravtrycks och signalementsregister samt DNA-register. Vidare föreslås en lag om ett belastningsregister och en lag om misstankeregister. Moderata samlingspartiet kan i stort sett ställa sig bakom regeringens förslag, men på de områden där vi har avvikande synpunkter kommer jag nu att gå igenom våra reservationer. Enligt vår uppfattning kommer den föreslagna polisdatalagen att vara i behov av att brytas loss från personuppgiftslagen och ersättas av en generell integritetsskyddslagstiftning. Vi vill alltså att personuppgifter som handläggs av polisen skall hanteras i en enda lag i stället för som nu i olika lagar, t.ex. personuppgiftslagen och polisdatalagen. Detta redogör vi för litet mer omfattande i vår reservation nr 3, som vi har skrivit tillsammans med Folkpartiet. Regeringen föreslår att ett misstankeregister skall inrättas. Registret skall innehålla uppgifter om den som har fyllt 15 år och som är skäligen misstänkt för något brott. Vårt moderata förslag är att även den som är under 15 år och skäligen misstänkt för brott skall kunna registreras. Vi anser att det har så stor betydelse inte minst för närpolisens kartläggning av brott och brottsbekämpning i stort att även brott som begås av minderåriga lagöverträdare kan omfattas av polisens misstankeregister. Registreringen skulle ge polisen och andra rättsvårdande myndigheter en betydligt klarare bild av den gripne och den situation som han eller hon befinner sig i. Vidare skulle en registrering möjliggöra en mer rättvisande statistik över brott som begås av barn just under 15 år. Det är som bekant så, att barn börjar sin brottsliga gärning när de är långt mycket yngre än vad vi tror. De har samlat på sig en hel del gärningar innan de kan bli registrerade. Fru talman! I betänkandet föreslås att uppgifter skall stå kvar om åtal mot en person har lagts ned eller ogillats. Någon särskild gallringsbestämmelse föreslås alltså inte. Vi moderater kan inte ställa oss bakom något sådant förslag. Vi anser att det är orimligt ur rättssäkerhetssynpunkt att införa en sådan ordning. Självfallet skall en gallring ske efter ett år om grund för brottsmisstanke inte längre föreligger. Det är den bestämda uppfattningen från oss moderater. När det gäller personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamheten ställer sig endast ett parti bakom socialdemokraternas förslag att polisen skall kunna lagra och behandla uppgifter om en person utan att personen kan misstänkas för något konkret brott.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag ta upp något angående förslaget till DNA-register. Moderata samlingspartiet delar uppfattningen att Europarådets rekommendation skall respekteras när ett DNA-register nu inrättas. Men vi anser att man bör verka för en utvidgning av Europarådets rekommendation, så att även resultatet av en DNA-analys som gjorts under utredning av narkotikabrott och t.ex. mindre allvarliga sexualbrott skall kunna registreras i detta DNA Fru talman! Jag ställer mig givetvis bakom samtliga moderata reservationer samt det särskilda yttrande vi har gjort, men yrkar bifall endast till reservation nr

Fru talman! Kammaren har i dag att behandla ett viktigt betänkande från justitieutskottet. Betänkandet berör polisens register och de ändringar som regeringen föreslagit. Även om förslagen och betänkandet inte föregåtts av de stora tidningsrubrikerna, är de inte desto mindre av principiell vikt ur flera aspekter. Dit hör polisens möjligheter och begränsningar att använda modern informationsteknik och datoriserad behandling av personuppgifter. Centerpartiet kan instämma i flera av de förslag som regeringen lägger fram. Den organiserade och gränsöverskridande brottsligheten utgör ett allvarligt problem, och det är bra att polisen med förslagen i propositionen nu medges ytterligare möjligheter i brottsbekämpningen. Dock anser Centerpartiet i likhet med övriga partier att regeringen och majoriteten i utskottet gått för långt i vissa frågor. Integritetsfrågorna är av sådan vikt och sådant intresse att synnerligen starka skäl måste tala för inskränkningar. I detta sammanhang anser jag att förslagen ur integritetsaspekt är så allvarliga att utskottet borde avslå regeringens förslag. Fru talman! Regeringen föreslår att polisen skall få möjlighet att föra datoriserade kriminalunderrättelseregister. Som skäl för detta anförs att polisen måste få ökade möjligheter att upptäcka och förhindra den alltmer välorganiserade och gränsöverskridande brottsligheten. En väl fungerande underrättelseverksamhet och användningen av modern informationsteknik är förvisso viktigt för att verksamheten skall kunna fungera effektivt. När det gäller hanteringen av personuppgifter av underrättelsekaraktär är polisen i dag hänvisad till manuella register. I propositionen föreslås att polisen skall få möjlighet att under vissa förutsättningar i kriminalunderrättelseverksamhet få utföra automatiserad behandling av personuppgifter i särskilda undersökningar samt föra kriminalunderrättelseregister. Enligt 3 § i förslaget till polisdatalag förstås med underrättelseverksamhet polisverksamhet som består i att samla, bearbeta och analysera information för att klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och som inte utgör förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken. Enligt 14 § i förslaget anges att personuppgifter får behandlas, inte bara om det finns anledning att anta att allvarlig brottslighet har utövats utan även om sådan kan komma att utövas. I detta sammanhang öppnas även möjligheter att registrera uppgifter om en enskild person som det inte finns någon misstanke mot. Om så sker i en särskild utredning skall uppgifterna förses med en upplysning om att personen inte är misstänkt. Fru talman! Centerpartiet anser att de förslagna möjligheterna att registrera personuppgifter är alltför långtgående. Det föreligger här starka principiella betänkligheter. Avvägningen mellan å ena sidan önskemålet om effektiv polisverksamhet och å andra sidan hänsyn till den enskildes integritet måste prövas med stor försiktighet. Centerpartiet är starkt kritiskt till utfallet i nu förevarande förslag. Om det ges möjlighet till en automatiserad behandling i kriminalunderrättelseverksamhet av uppgifter om personer, trots att det inte föreligger misstanke om brottslighet mot dessa, är det ett så allvarligt ingrepp i den personliga integriteten att den inte bör få förekomma. Vi anser inte att det är försvarbart att t.ex. släktingar eller arbetskamrater till en brottsmisstänkt person skall kunna registreras. Avslutningsvis kan jag även konstatera att jag inte känner mig mer lugnad efter majoritetens konstateranden att det i praktiken endast är de tjänstemän som arbetar med den särskilda undersökningen som bör ha tillgång till uppgifterna samt att de bör kunna lämnas till annan polisman om det har betydelse för någon annan utredning. Med detta innebär registrering av personer som inte är misstänkta för brott att de riskerar att dyka upp litet här och där i olika undersökningar. Även om jag står bakom både reservationerna nr 15 och 22, vill jag för tids vinnande och mot bakgrund av det här anförda yrka bifall endast till reservation nr 15.

Fru talman! Den här propositionen innehåller ett förslag till en polisdatalag, en lag om belastningsregister och en lag om misstankeregister. Polisdatalagen föreslås innehålla bestämmelser om bl.a. säporegistret, kriminalunderrättelseregistret och DNA-registret. Den lagstiftning som behandlas i propositionen är utomordentligt känslig när det gäller den gränsdragning som måste göras för att värna berättigade krav på hänsyn till den enskildas integritet. Vad registreringen av ovidkommande uppgifter i säporegistret lett till i form av förstörda yrkeskarriärer och mänskliga tragedier är inte känt i sin helhet. Men tillräckligt mycket är känt för att man skall lägga ned stor möda på att försöka förhindra att lagstiftningen ger utrymme för liknande övergrepp i framtiden. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet är klart medvetna om att lagstiftning på detta område alltid innebär ett svår och ömtålig balansgång mellan olika intressen som är motstridiga och som samtidigt kan vara berättigade utifrån olika utgångspunkter. Men vi i Vänsterpartiet anser inte att regeringens avvägningar på det här området är tillräckliga. Det råder en obalans. Hänsynen till effektiviteten i polisarbetet, och även det internationella polissamarbetet, har fått väga alltför tungt i förhållande till den enskildas anspråk på rimlig hänsyn till den personliga integriteten. Därför yrkar vi i Vänsterpartiet avslag på propositionen. Den bör omarbetas för att alla integritetsaspekter för den enskilda skall bli bättre beaktade i lagstiftningen. Fru talman! Om det här inte kommer få bifall, vilket jag tyvärr redan vet utifrån majoritetsförhållandena, finns det ändå en hel del frågor som vi i Vänsterpartiet har velat lyfta fram och som är viktiga. En aspekt som vi vill lyfta fram är just utlämnandet av registeruppgifter till utländska myndigheter. Det finns ett förslag till lag om belastningsregistret. Och i § 9 i förslaget till lag om misstankeregistret anger man att uppgifter i registret får lämnas till en utländsk myndighet eller till en mellanfolklig organisation om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har biträtt.

Det har funnits ett flertal tillfällen då uppgifter har läckt ut från dessa register och också läckt ut till kriminella organisationer. Om man också tittar på granskningen av dessa register har de som utför den mycket små befogenheter och mycket små budgetmedel till sitt förfogande, och de har pekat på omöjligheten att göra en ordentlig granskning av de uppgifter som registreras och av hur datasäkerheten fungerar. Eftersom vi inser att det mesta av denna polisregisterlagen kommer att bifallas, är det viktigt att vi ändå kan säga till de svenska medborgarna att vi ser till att deras uppgifter måste vara trygga även om vi lämnar ut dem till andra länders organisationer. Det finns inget dataskydd alls när man lämnar över dessa uppgifter till tredje land från Europol. Det finns ingenting som reglerar detta. Det ser vi som en stor brist. Ytterligare en fråga som jag vill lyfta fram handlar om polisens rätt att behandla känsliga personuppgifter. Detta har debatterats många gånger.

Det stämde då. Men den oro som vi i Vänsterpartiet då hyste för att detta skulle arbetas in i den nya polisdatalagen var befogad. I dag finns det med. Trots att man säger att det måste finnas någon ytterligare grund för behandling av uppgifterna än just bara dessa förhållanden, att de bara får behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen, är det en otroligt oprecis formulering som öppnar för en registrering som vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Fru talman! För tids vinnande skall jag inte gå in så mycket på reservation 15, som flera talare tidigare har tagit upp. I den reservationen tas personuppgifterna i kriminalunderrättelseverksamheten upp och de brister som detta förslag innebär. Jag står emellertid helt bakom de talare som tidigare har varit uppe och talat om just dessa personuppgifter och om hur omfattande registreringen skulle bli av en sådan reglering, en omfattande registrering av människor som själva inte har begått brott. Även om vi vill bekämpa brottsligheten med all kraft, måste skyddet för den enskilda människan och känslan av rättssäkerhet och känslan av att man inte blir registrerad när man inte begår något brottsligt vara av grundläggande vikt i ett rättssamhälle. Jag yrkar därför bifall även till reservation

Fru talman! Det betänkande som vi nu debatterar kan i stora delar ses som en följd av utvecklingen inom informationstekniken. Men det är även en följd av Sveriges medlemskap i EU. Utvecklingen inom informationstekniken har gått rasande fort under det senaste årtiondena, och inget talar för att den kommer att hejdas eller mattas inom den närmaste framtiden. Tekniken blir bara kraftfullare, enklare att hantera och billigare. Det gör att den blir tillgänglig för alltfler. Samtidigt blir det allt enklare att ta del av och sprida datalagrad information oavsett var informationen finns. Den nya informationsteknikens möjligheter har gjort att även hanteringen av personknuten information ökar, t.ex. sådan information som genereras och registreras automatiskt vid användandet av datorer. Den nya teknikens möjligheter kan således lätt användas på ett så inträngande, övervakande eller annars kränkande sätt som inte bör tolereras i ett demokratiskt samhälle som värnar om individen. Individen kan av samhället kräva ett skydd mot integritetskränkningar. Men samtidigt finns det ett behov av att i viss utsträckning använda personanknuten information för att identifiera behov och möjligheter hos invånarna och styra samhällsutvecklingen mot de uppställda demokratiska målen. Fru talman! Justitieministern har nyligen i medierna ställt frågan om den svenska polisen på 2000-talet skall vara hänvisad till block och penna när den kämpar mot brottslingar med tillgång till sofistikerad datateknik. Det är ju tur att justitieministern befinner sig här i dag så att vi kan föra denna debatt här i demokratins hjärta och inte behöver föra den utanför i medierna. Mitt svar på frågan är att polisen liksom samhället i övrigt skall och måste följa med i utvecklingen, även när det gäller informationstekniken. Justitieministern är säkert medveten om att frågorna som i dag debatteras tar sikte på själva innehållet i de olika dataregistren. Min följdfråga är därför om det inför utvecklingen av ett datasamhälle är önskvärt att alltfler och mer omfattande dataregister upprättas. Vilka följder får detta för samhällsklimat, demokrati och medborgarnas förtroende för politiker och myndigheter? Men den övergripande frågan i dagens debatt måste ändå vara hur en avvägning skall göras mellan å ena sidan värdet av olika typer av personregister och sambearbetning och å andra sidan det eventuella hotet mot individens personliga integritet som kommer att behandlas. Fru talman! Mot bakgrund av det nu sagda skall jag gå in på en konkret fråga som behandlas i utskottets betänkande. Miljöpartiet anser att det behövs mycket klara och entydiga bestämmelser om automatiserad behandling av personuppgifter för att förhindra missbruk av registrerade uppgifter. Enligt vår mening är regeringens förslag till polisdatalag inte tillfredsställande i dessa hänseenden. Det finns grundläggande brister i de bestämmelser som reglerar vilka personer som får föras in i registren. Förslaget ger möjlighet till registrering av en alltför vid krets av personer och speciellt personer som inte är misstänkta för brott. Skälet till att föra ett register över brottslingar eller brottsmisstänkta personer är att det är ett viktigt led i brottsbekämpningen och att man i spaningsarbete skall kunna leta i ett register efter möjlig gärningsman. Ytterst kan det motiveras av medborgarnas behov av säkerhet och trygghet för liv och egendom. Men när möjligheter öppnas att föra in uppgifter även för personer som inte är misstänkta för brott kan oönskade situationer mycket lätt uppkomma. Jag hänvisar till den diskussion som vi nyligen har haft när det gäller svensk registrering av människor och där Torsten Leander får stå som symbol. Jag tycker att vi skall dra lärdom av de händelser som väcker heta känslor till följd av att misstag begåtts som har fått negativa konsekvenser för den enskilde. Vi borde stanna upp, analysera och handla efter de insikter som har blivit blottade och som skulle ha kunnat läggas fram på ett mera klargörande sätt om vi hade fått till stånd den motsvarighet till Lundkommissionen som vi har efterfrågat; detta i stället för att forcera fram utan eftertanke. I förslaget till polisdatalag finns framför allt en bestämmelse som ger upphov till särskild oro, nämligen 14 §. Denna bestämmelse gör det möjligt för polisen att i en särskild undersökning inom kriminalunderrättelseverksamheten avseende allvarlig brottslighet som ger fängelse i minst två år göra en automatiserad analys av personuppgifter. Personuppgiftslagens bestämmelser innebär att en automatiserad behandling av personuppgifter endast får innehålla de personuppgifter som är nödvändiga för undersökningen. Den enda begränsningen är att personuppgifterna har anknytning till den särskilda undersökningen. Det innebär att även uppgifter om personer som inte är misstänkta - t.ex. arbetskamrater, vittnen, familjemedlemmar och andra personer med anknytning till undersökningen - får behandlas. Egentligen finns det alltså ingen begränsning när det gäller vem som kan komma att bli registrerad. Förslaget innehåller visserligen en passus om att sådana uppgifter skall förses med en upplysning om att den ifrågavarande personen inte är misstänkt. Men vad hjälper det? Vi i Miljöpartiet tar bestämt avstånd från detta förslag. Fru talman! Ett register över dömda brottslingar kan uppfattas som ett berättigat undantag från integritetsskyddet. Den som medvetet begår ett brott har därigenom ställt sig utanför det skyddsnät som omfattar medborgarna i samhället. Frågan är hur sådana uppgifter som jag nu syftar på, nämligen det som kommer att finnas i belastningsregistret och misstankeregistret, kan komma att bli föremål för samarbete med andra register. Vi i Miljöpartiet ser här ett särskilt problem vad gäller utlämnande av uppgifter till utländska myndigheter. Hur skall vi kunna garantera datasäkerhet - skydd för personlig integritet i ett internationellt utbyte av personuppgifter? Det handlar ju inte bara om Europol och Schengen utan även om samarbetet med tredje land. Oftast framhålls kampen mot internationell organiserad brottslighet som det som förutsätter detta register och som berättigar det. Det helgar alla medel för att uppnå resultat. Jag tycker dock att det på ett annat sätt skulle behövas en analys av vad det är för en typ av brottslighet. Kanske skulle det också behövas andra insatser för att lösa just de här problemen. Man kan inte bara säga att det är datoriserade uppgifter som skall utbytas, utan det krävs mycket mera. Det enda som vi tycker är bra när det gäller detta betänkande är det som sägs om att säpos register och den absoluta sekretessen tas bort, att det sker en uppstramning av vad som får registreras och att de hemliga föreskrifterna tas bort. Detta är tillfredsställande. Det här har ju varit ett miljöpartikrav under denna mandatperiod. Vi har dock synpunkter även här. Vi tycker nämligen att tiden för sekretess i fråga om samtliga register skulle vara 50 år. Vidare tycker vi att grunderna för registrering i säpos register fortfarande är alltför omfattande och oprecisa. "Kan misstänkas" är alltför låg grad av misstanke. Möjligheten att registrera om det finns skäl för det innebär i praktiken obegränsade möjligheter att registrera. Vi anser också att gallring skall ske vid brottsmisstanke efter ett år, om det inte har framkommit nya uppgifter som gör att undersökningen tas upp på nytt. Sedan kommer jag till frågan om EU och vad det har fått för inflytande över våra lagar. Det finns ju ett samband i det avseendet. Jag har gått tillbaka i snabbprotokollen och tittat på den debatt som vi hade den 29 oktober 1997, alltså när vi skulle anta Europolkonventionen. Vi diskuterade då mycket om register så som det står i konventionen. Vi hade olika åsikter om hur förpliktande det var när vi tog de här besluten. Jag ansåg att vi redan hade bundit upp oss och att vi var tvungna att lämna ut uppgifter enligt vad som står i konventionen. Det skedde en ändring av 4 § polisregisterlagen, nämligen att uppgifter ur polisregister skall lämnas ut till en utländsk myndighet och en mellanstatlig organisation. Vidare skulle vi vara skyldiga att lägga upp olika register och att delge dessa när Europol infordrar uppgifter - och faktiskt även om man inte gjort det. Det gällde även känsliga uppgifter såsom uppgifter om etniskt ursprung, politisk åskådning, sexuell läggning, kontakter och medhjälp beträffande misstänkta personer, brottsoffer och vittnen samt personer som annars kan antas kommer att begå brott. Det känner vi igen när det gäller det här betänkandet. Det är precis samma sak. Det skulle vara fråga om informationsregister, analysregister och indexregister. Det sades i nämnda debatt: I dag är det inte tillåtet, så det behöver vi inte oroa oss för. Det avgör bara vi själva. Göran Magnusson sade i den debatten att det förtjänar att understrykas att endast uppgifter som får registreras i respektive medlemsstat får överföras till Europol. Han sade också att han ville understryka att det då inte var tillfälle att avgöra vilka uppgifter som skulle lämnas till Europol - det skulle avgöras vid det här tillfället, alltså i samband med detta betänkande där vi bestämmer reglerna för polisregister i Det är alltså här och nu som den frågan ställs på sin spets. Det är reglerna för de nationella polisregistren som avgör vilka uppgifter som kommer att lämnas till Europol. Ja, herr Magnusson, nu har frågan kommit dithän att den ställs på sin spets. Nu skall vi alltså ta ställning. Jag deltog också i ett replikskifte om huruvida vi genom Europolkonventionen verkligen hade bundit upp oss. Jag fick många emot mig. Men när vi nu ser hur det har gått ser jag detta betänkande som en ren anpassning. Först förbinder vi oss en sak. Sedan kommer följdlagstiftningen - precis så som kommer att ske med Amsterdamfördraget. Vi har ju där bundit upp oss. Sedan kommer en mängd följdlagstiftningar. Hanteringen och beredningen av förslagen, som bygger på Registerutredningen, styrker denna misstanke. Vi har varit kritiska till att det inte har funnits någon parlamentarisk representation i utredningen. Detta föranleder oss att tro att det är ett expertarbete för att få överensstämmelse med Europolkonventionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, Slutligen vill jag orda litet grand om detta med insyn och kontroll. Kriminalunderrättelseregister skall kontrolleras av Datainspektionen, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Men vi tycker inte att det är tillräckligt. Vi anser att Registernämnden skall utöva tillsyn och att det när det gäller Registernämndens sammansättning skall finnas en parlamentarisk representation så att inte bara socialdemokrater och moderater finns representerade i Registernämnden.

Fru talman! Jag skall i detta anförande koncentrera mig på frågan om kriminalunderrättelseverksamhet och kriminalunderrättelseregister. Möjligen kan vi ta övriga frågor under replikrundan. Kriminalunderrättelseverksamhet kännetecknas av att uppgifter som var för sig inte är tillräckliga för att utgöra brott bevaras, bearbetas och analyseras i särskilda undersökningar för att i ett senare skede kunna användas i en förundersökning eller i samband med annan åtgärd för att förebygga, hindra eller upptäcka brott. Sådana särskilda undersökningar kan inledas t.ex. för att undersöka restaurangverksamheten i en viss stad eller för att kartlägga narkotikans vägar för att komma åt en narkotikaliga eller de ekonomiska transaktioner som finns bakom narkotikabrottsligheten. De kan användas för att kartlägga en gripen pedofils förflutna i syfte att undersöka om fler brott har begåtts. I en särskild undersökning för ett visst ändamål samlas en mängd uppgifter in. Självfallet innehåller en särskild undersökning inte bara uppgifter om misstänkta personer. Alla uppgifter som på något sätt har samband med den undersökning som bedrivs bearbetas. Det kan vara fråga om vittnen, personer som har varit närvarande t.ex. vid en konsert där brottslig verksamhet misstänks, anhöriga eller anställda i en rörelse som undersöks, för att nämna några exempel. Det kan i en sådan undersökning även vara befogat att anteckna känsliga uppgifter, t.ex. om en persons politiska tillhörighet eller sexuella läggning, om sådana uppgifter är nödvändiga för utredningen. Det är exempelvis lämpligt att i en utredning om barnpornografi anteckna att en viss person tidigare har gjort sig skyldig till pedofili. Det kan vara befogat att göra det. Man kan heller inte undvika när man utreder rasistisk brottslighet att göra anteckningar om personer som har nynazistiska sympatier. I så fall vore den typen av undersökningar meningslösa. Den organiserade brottsligheten har lyckligtvis ännu inte fått särskilt starkt fäste i Sverige. Men den fortgående internationaliseringen och de allt tätare internationella kontakterna innebär att denna typ av brottslighet ökar även inom vårt land och i förhållande till vårt land. Det är majoritetens uppfattning att polisen måste få tillgång till modern teknik för att kunna möta den här typen av brottslighet. Jag skall ta två exempel. Konflikten mellan Hells Angels och Bandidos har tagit sig våldsammare uttryck i de nordiska länderna än vad som kanske har varit vanligt i andra delar av världen på senare tid. Vid flera tillfällen har konflikten lett till regelrätta eldstrider, mord och mordförsök. I flera fall har denna brottslighet skett på platser som medfört uppenbar livsfara för utomstående. De här klubbarna och andra liknande kriminella mc-gäng kan i flera avseenden karakteriseras exempelvis som grov organiserad brottslighet. Polisen måste få möjlighet att använda modern teknik för att undersöka brottsliga fenomen inom den typen av kriminalitet. Ett annat exempel är den grova narkotikabrottsligheten, som sker i betydande omfattning och organiserade former. Organisationerna bakom denna har ofta sin bas i utlandet och använder Sverige som marknad. I spåren av den brottsligheten finner vi också ganska omfattande ekonomisk kriminalitet. Penningtvätt som syftar till att dölja pengars illegala ursprung är en företeelse som de flesta organiserade grupper ägnar sig åt för att kunna använda vinsterna från sin brottsliga verksamhet. Den snabba utvecklingen när det gäller elektroniska betalningssystem medför också en ökad risk för penningtvätt. Det här är också en typ av kriminalitet där polisen måste få tillgång till modern teknik för att undersöka brottsliga förfaranden och för att kunna utreda om det finns möjlighet att inleda en förundersökning. Med gällande lagstiftning bedrivs den här typen av undersökningar helt manuellt. Polisen får inte använda sig av den hjälp informationstekniken erbjuder. Polisen får inte ens använda ordbehandlare för att anteckna tips och händelseförlopp. Alla uppgifter måste skrivas för hand eller på skrivmaskin och lagras i pärmar och kartotek. Det säger sig självt att det är tidsödande och ineffektivt. Om allt arbete endast får bedrivas manuellt medför det också att det kan vara svårt att se viktiga samband, att uppteckna brottsliga fenomen, att upptäcka personer som det finns anledning att inleda en förundersökning mot. För att polisen skall kunna bedriva kriminalunderrättelseverksamhet mer rationellt än i dag föreslås nu att polisen, på motsvarande sätt som tullen nyligen fått, får möjlighet att använda datorstöd i sitt analysarbete. Samtidigt läggs det fram förslag i propositionen om garantier för integriteten. En särskild undersökning får bara inledas efter särskilt beslut. Ändamålet skall anges. När det gäller personer som inte är misstänkta, exempelvis vittnen, skall det framgå av anteckningen att man inte är misstänkt. I princip får endast de poliser som är sysselsatta med undersökningen tillgång till uppgifterna. Uppgifterna skall också gallras i regel senast ett år efter det att beslutet om att inleda undersökningen har fattats. Det är helt enkelt fråga om att ge polisen möjlighet att använda modern teknik för att göra uppgifter som man i dag hanterar med hjälp av kartotek, pärmar och skrivna lappar. Sådana undersökningar kan i dag omfatta tusentals uppgifter i flera hundra pärmar som man får leta och slå i, och det är naturligtvis fullkomligt ogörligt att möta grov brottslighet med den typen av ålderdomlig teknik och ålderdomliga instrument. Jag skulle vilja ställa ett par frågor. Vi har litet ont om tid, men ett par frågor vill jag ställa. Vänsterpartiet, Centern och Folkpartiet har medgett att tullen får möjligheter att inrätta den här typen av register. Det är t.o.m. längre gående möjligheter för tullen än som föreslås i den här lagstiftningen. Hur rimmar logiken i det? Till de partier, bl.a. Vänstern och Centern, som har varit anhängare av finanspolisens verksamhet - jag har inte särskilt stor hopp om moderaterna - vill jag fråga: Inser ni att ert förslag innebär att finanspolisens verksamhet avsevärt försvåras och kanske t.o.m. får upphöra? Inser ni den konsekvensen? Inser Folkpartiet det? Maud Ekendahl sade i sitt anförande att ett sådant här system inte är värdigt en demokrati och rättsstat. Jag tycker att man skall vara något försiktig med orden. Är Finland, Maud Ekendahl, en demokrati och rättsstat? Är Norge en demokrati och rättsstat? Nederländerna, Tyskland - jag kan fortsätta uppräkningen av länder där man i dag har möjlighet att använda modern teknik för att komma åt allvarlig brottslighet. Ni vill inte ge svensk polis den möjligheten. Därmed sätter ni också anslaget. Svensk polis skall inte ha tekniska förutsättningar att på allvar kunna möta det hot som den allvarliga organiserade brottsligheten utgör.

Fru talman! Inte ord, inte en rad, sade Lars-Erik Lövdén om den personliga integriteten. Det är just det det handlar om. Människor som inte är misstänkta för något brott kan och kommer att registreras. Jag kan bo i ett hyreshus och vara granne med någon som är misstänkt. Jag kan av någon anledning ha min bil utanför på gatan eller ha ett annat beteende. Det kan vara några som hälsar på mig, mina goda vänner. Det kan vara den brottsmisstänktes anhöriga. Det är de som också kommer in i detta register. Det är där vi sätter ned foten och säger stopp som moderater. Vi går inte längre. Vi tycker att det är värdefullt att värna om integriteten. Är inte den personliga integriteten mer värd, Lars Erik Lövdén?
Fru talman! Inte ett ord säger Maud Ekendahl att jag sade om integriteten. Då lyssnade Maud Ekendahl dåligt. Jag ägnade faktiskt den frågan rejäl uppmärksamhet. Jag sade att det är viktigt att se till att värna integriteten. Det görs i propositionen. Om man antecknar personer som inte är misstänkta så skall det framgå av anteckningarna. Det görs genom gallringsreglerna. Det görs genom att man skall se till att bara de poliser som sysslar med undersökningen får del av materialet. Det görs också genom att det skall fattas särskilda beslut om att sätta i gång de särskilda undersökningarna. Ekendahl att man i förundersökningar om brott skall få registrera uppgifter som inte rör misstänkta? Detta är nämligen kärnpunkten när man talar om integritet. Tycker Maud Ekendahl att man skall få bedriva förundersökningar med hjälp av datorer och registrera uppgifter om personer som inte är misstänkta?
Fru talman! Lars-Erik Lövdén tycker att det är viktigt att ge polisen denna möjlighet. Ge tekniken till polisen, säger herr Lövdén. Men ni har ju medvetet nedrustat inom poliskåren. Varför talar ni inte så varmt om att man i stället skall ha tillräckligt med resurser och poliser som kan verka ute på fältet? Ni vill ge tekniken till polisen, men man behöver ju även poliser som jobbar med tekniken. När det gäller den andra frågan om förundersökning och datoranvändande använder man i dag olika kartotek, och det kan man göra också fortsättningsvis.
Fru talman! Nu är Maud Ekendahl utomordentligt dåligt påläst, och det är någonting som har präglat behandlingen av detta ärende. Det är så att polisen med regeringens tillstånd har möjlighet att bedriva förundersökningar med hjälp av datorer. Hur tror Maud Ekendahl att Palmeutredningen och den förundersökning som bedrivs i anslutning till den hade kunnat bedrivas utan tillgång till datorer? Sedan över till frågan om polisens resurser. Nu när vi har rett upp den ekonomiska krisen i landet ökar vi också polisens resurser. Men det räcker inte med ökade personella resurser för att kunna bemästra den grova organiserade brottsligheten. Polisen måste också få tillgång till moderna hjälpmedel. Det är det som vi föreslår i propositionen och i utskottsbetänkandet.

Fru talman! Förundersökningar får bedrivas med hjälp av datorer. Man får naturligtvis i en förundersökning också lägga in uppgifter som rör fallet, t.ex. vittnesuppgifter. Detta är någonting som har förekommit under lång tid i Sverige. Om Siw Persson menar att polisen inte skall ha möjlighet att bedriva förundersökningar med hjälp av persondatorer, då tror jag nog att Siw Persson får fundera över hur polisen skall fungera i framtiden. Siw Persson är skyldig mig ett svar på frågan: Hur kan det komma sig att Folkpartiet har tillstyrkt regeringens förslag om att ge tullen möjlighet att bedriva kriminalunderrättelseverksamhet med hjälp av datorer medan man vill förbjuda polisen att få samma möjligheter?

Fru talman! Det är klart att det finns en skillnad. En särskild undersökning är till för att utreda om det förekommer brottslig verksamhet, och detta skall sedan ligga till grund för en särskild förundersökning. Så detta gäller stadiet innan förundersökningen. Det medger jag villigt. Jag ställde en fråga till Maud Ekendahl, därför att jag ville ha ett klart besked om ifall man var beredd att acceptera förundersökningar med hjälp av datorer. Jag uppfattade Maud Ekendahls svar så att det var fråga om att använda sig av kartotek och pärmar. I det sammanhanget antecknar man ändå uppgifter i ett register som inte bara rör den misstänkte. Än en gång: Ge mig ett svar på frågan om tullens register!
Jag undrar om Alice Åström och Rolf Åbjörnsson möjligen kan vänta litet. Det är nämligen så att justitieministern måste lämna kammaren kl. 21.15. Om hon skall hinna att hålla sitt anförande och svara på frågor vore det angeläget att låta henne komma in tidigare i debatten. Jag finner att Alice Åström och Rolf Åbjörnsson medger detta.
Fru talman! Jag tackar för den positiva medverkan från riksdagens ledamöter. Jag känner det angeläget att få möjlighet att ändå göra några markeringar i den här diskussionen kring det lagförslag som regeringen har förelagt riksdagen. Det förslag om polisens behandling av personuppgifter som riksdagen nu debatterar innehåller väldigt många olika delar. Syftet är att skapa en modern lagstiftning som anpassas till den nya informationstekniken och som samtidigt värnar om enskilda människors integritet. Bl.a. föreslås ett nytt DNA-register för att underlätta identifiering i samband med utredningar av allvarliga brott. Den hemliga säpoförordningen ersätts med öppna regler om vad Säkerhetspolisen får respektive inte får registrera. Samtidigt öppnas en möjlighet för enskilda personer att få reda på vad som har registrerats om dem själva i säpos register. Så långt är de flesta överens. Men när regeringen föreslår att polisen skall få möjlighet att använda sig av datorer vid s.k. särskilda undersökningar, då intar oppositionen en ståndpunkt som får mig att undra om vi lever i samma verklighet och i samma tidevarv. Skall den svenska polisen på 2000-talet vara hänvisad till block och penna, när den kämpar mot brottslingar som har tillgång till bl.a. sofistikerad datateknik? Den frågan finns det all anledning att ställa sig inför beslutet. Alice Åström försökte faktiskt att besvara frågan. Jag kan inte tolka hennes svar på annat sätt än att det är block och penna som även fortsättningsvis skall gälla för kriminalunderrättelseverksamhet. Under senare år har polisen satsat på att utveckla den verksamhet som kallas kriminalunderrättelseverksamhet. Inte minst när det gäller den grova brottsligheten är en välutvecklad underrättelse och analysverksamhet avgörande för ett framgångsrikt polisarbete. Moderna datorer ger goda förutsättningar att utveckla analystekniken. Det är mot den bakgrunden som syftet med den aktuella lagstiftningen har varit att stärka och förbättra polisens möjligheter att bekämpa den grova brottsligheten samtidigt som skyddet för människors personliga integritet skall öka. Jag känner ett behov av att ytterligare illustrera vad kriminalunderrättelseverksamhet verkligen är, för jag får en känsla av att många här i riksdagens kammare faktiskt inte förstår innebörden av den här delen av polisens verksamhet. Låt mig ge en liten bild ur verkligheten. Några personer i en mc-klubb börjar plötsligt röra sig med väldigt mycket pengar, trots att de saknar arbete. De ses ute på stadens innekrogar, och de umgås med personer som polisen sedan tidigare vet figurerar i kriminella sammanhang. Polisen misstänker att grov brottslig verksamhet förekommer och inleder därför en särskild undersökning. Polisen spanar på medlemmarna och kartlägger deras verksamhet. Informationen bearbetas och analyseras och leder så småningom till att en större narkotikahärva kan nystas upp. En förundersökning inleds, och det leder till åtal. Det är så här polisen skall arbeta, men med dagens lagstiftning måste sådana undersökningar bedrivas helt manuellt. Det innebär inte bara att det är tidsödande, att det är ineffektivt och att man missar viktiga samband och omöjliggör ett effektivt polisarbete, som inte på något sätt kan ersättas av ens en dubblering av antalet poliser, för de kommer att misslyckas med att kartlägga komplicerade sammanhang. Det innebär dessutom att inga begränsningar till skydd för den personliga integriteten finns, och det tycker oppositionen tydligen är helt i sin ordning. I en särskild undersökning ingår självfallet, precis som i förundersökningar, inte bara uppgifter om misstänkta personer, utan också uppgifter om vittnen, om brottsoffer, om personer som varit närvarande där brottslig verksamhet misstänks, personer som kan tänkas kunna ge upplysningar till polisen. Av anteckningar måste givetvis klart framgå vem som är misstänkt för brott och vem som inte är det. Det skall också framgå varför en viss uppgift antecknats. De kraven ställer vi inte i dag på den verksamhet som polisen bedriver med papper och penna, men de kraven bör vi ställa i framtiden, särskilt när polisen använder sig av datorer. Det här har fått oppositionspartierna att reagera mot att namn på oskyldiga kan komma att skrivas in i polisens datorer. Men hur tänker sig de partierna att det skall vara möjligt att genomföra undersökningar utan att anteckna namn på vittnen, brottsoffer och andra? Det behövs ju både i förundersökningar, vilket oppositionen tycks acceptera, och i särskilda undersökningar, annars lär det aldrig bli några förundersökningar över huvud taget. Det är självklart att uppgifter som kommer fram under särskilda undersökningar inte skall få spridas annat än till den begränsade krets som arbetar med den särskilda undersökningen. Därför, Maud Ekendahl, skall uppgifter om den som inte själv är misstänkt för någon brottslighet inte få lagras, vare sig i kriminalunderrättelseregistret, i säporegistret eller i något annat av de register som föreslås. Oskyldiga skall givetvis inte förekomma i något polisregister över huvud taget. Vi behöver inga register över oskyldiga. Men brottsoffer, vittnen och andra som kan hjälpa polisen i utredningsarbetet måste givetvis antecknas för att polisen skall kunna få kontakt med dem. Så sker också redan i dag, både i förundersökningar och i särskilda undersökningar. I förundersökningar görs anteckningarna datoriserat, och i särskilda undersökningar sker de på papper. Tror verkligen någon att skyddet för integriteten blir större enbart genom att uppgifterna finns på papper, eller som i dag, helt utan närmare reglering och utan att det är möjligt att kontrollera vad som antecknas? Är det inte viktigare för integriteten, Siw Persson, att starkt begränsa hanteringen av uppgifter på det sätt som regeringen föreslår? Balansgången mellan integritet och effektivitet är inte enkel. Det ena får inte utesluta det andra, och det måste ske en rimlig avvägning mellan enskildas intresse av integritet och polisens möjligheter att bekämpa brott. I den avvägningen måste regler för vad polisen får anteckna, hur informationen får hanteras och vem som får ha tillgång till den ha avgörande betydelse. Det är det som garanterar människors integritet, inte vilken teknik som används i arbetet. De som motsätter sig att polisen får tillgång till modern teknik måste ge ett svar: Hur skall polisarbetet bedrivas under nästa sekel, effektivt med tydlig reglering och möjlighet till insyn och kontroll, eller ineffektivt och dessutom utan närmare reglering och möjlighet till kontroll? Jag påstår att de som motsätter sig att polisen får använda modern teknik i de reglerade former som regeringen föreslår inte bara hindrar en angelägen effektivisering av kampen mot grov brottslighet utan även faktiskt motverkar ett reellt förbättrat skydd för människors personliga integritet. Begrunda detta! Jag tror givetvis att oppositionens avsikter är välmenande, men dessvärre tror jag att man har gått vilse i en komplicerad verklighet och missförstått innebörden av regeringens förslag om kriminalunderrättelseverksamheten. Jag kan bara hoppas att det inte gäller en majoritet i riksdagen. Polisen och medborgarna har rätt att kräva att vi politiker med hög ambition, god kunskap om verkligheten och gott omdöme effektivt bekämpar den grova brottsligheten.

Fru talman! Jag vill bara ställa en väldigt enkel fråga. Ser inte justitieministern några som helst risker med den föreslagna omfattande registreringen?

Fru talman! Nej, jag ser inte några sådana risker. Anledningen är helt enkelt att hela detta lagstiftningsarbete har bedrivits med den utgångspunkten att vi skall säkerställa att vi har en bättre genomtänkt reglering av hur polisens registreringsverksamhet skall bedrivas och hur datorer skall användas i utredningsverksamhet. Själva utgångspunkten för arbetet har varit den insikt vi har fått om att vi måste ha en betydligt bättre reglering som utgår från den moderna teknikens möjligheter, polisens ambition att bekämpa brottslighet och vårt ansvar för att säkra att människors integritet respekteras. Det har varit själva uppdraget till de utredningar som ligger till grund för det här förslaget och som har vidareutvecklats under remissbehandling och propositionsskrivning på departementet. Jag ser, inte minst från integritetssynpunkt, många risker med det system vi har levt med och i dag fortfarande lever med, men jag anser att den här propositionen på ett acceptabelt sätt har undanröjt flertalet av de risker vi i dag lever med. Det är mitt svar på frågan, och det är bakgrunden till att jag har en känsla av att Kia Andreasson inte riktigt har förstått vilken verklighet vi reglerar i och vilken ambition som faktiskt ligger bakom det här lagstiftningsarbetet.
Fru talman! Min andra fråga är: Hur kan det komma sig att förslaget till polisregister till punkt och pricka överensstämmer med det som Europolkonventionen föreskrev?
Fru talman! Det gör det inte alls, utan det arbetar på ett annat plan. Europol har satt upp regler för hur man menar att ett polissamarbete på europeisk nivå måste bedrivas. Med utgångspunkt i den kunskap poliser redan har från sitt samarbete vet man vilken typ av uppgifter som behövs för att man skall kunna vidareutveckla samarbetet med att bekämpa den gränsöverskridande grova brottsligheten. Det vi reglerar här är de närmare föreskrifterna för vilka uppgifter det handlar om och på vilket sätt de skall hanteras när den svenska polisen arbetar med kriminalunderrättelseverksamhet och brottsutredningar. De skall naturligtvis komplettera varandra. Men det finns ingenting i avtalet med Europol som hindrar oss från att ha en lagstiftning av det slag som vi nu föreslår, oberoende av om den skulle överensstämma med motsvarande lagstiftning i andra länder eller inte. Europol är nämligen berett att acceptera olika lagstiftningar i olika länder. Det här lagstiftningsarbetet påbörjades långt innan Europol över huvud taget var aktuellt för svenska förhållanden. Låt mig erinra om detta faktum. Det kanske ger en tankeställare till Kia Andreasson, som har en annan föreställning om i vilken ordning de här frågorna har behandlats.
Fru talman! Jag måste vända mig till justitieministern och fråga om hon ändå inte anser att man med den här registreringsmöjligheten för icke misstänkta personer utökar kontrollmöjligheten över oskyldiga människor på ett sätt som faktiskt, såsom jag var inne på tidigare, är integritetshämmande. Anser inte justitieministern att det är att vara ute på en farlig väg om man inte ser till de enskilda individerna utan bara ser lagen och den tekniska möjligheten? Det är jag själv väldigt rädd för, och det är det vi moderater står bakom. När vi pratar om en förundersökning pratar vi om brott som redan är begångna. I betänkandet på s. 69, avsnittet Kriminalunderrättelseverksamhet, 14 §, talas det om särskild undersökning då allvarlig brottslighet har utövats. Men sedan kommer det: " - eller kan komma att utövas." Det är ett antagande; man kan inte läsa det på något annat sätt. Det är ju det som är det otäcka med detta: Man förmodar något, och därför kan man skriva en lag på det här viset.
Fru talman! Det är naturligtvis svårt att debattera den här propositionen och de förändringar i lagstiftningen den innehåller om man inte har klart för sig hur lagstiftningen ser ut och hur verksamheten bedrivs i dag. Maud Ekendahl är orolig för att man skall kunna registrera icke misstänkta personer. Men detta sker ju redan i dag. Man registrerar dem inte i register. Det här lagförslaget innebär också att det inte får ske någon registrering i register av icke misstänkta personer. Det är bara de som är föremål för brottsutredning eller särskild utredning med misstanke om brott som får registreras i register. I övrigt talar vi om ett arbetsmaterial inom ramen för en begränsad utredning. Det är icke register, men där sker det antecknande eller "registrerande". Det är här jag tror att missförståndet har uppstått för en del: Människor tror att det handlar om register, eftersom det heter att man registrerar uppgifter. Men man registrerar uppgifter inom ramen för en särskild utredning. Detta, Maud Ekendahl, sker redan i dag, men det sker med papper och penna när det gäller särskilda utredningar. Det betyder att oskyldiga människors namn finns förtecknade på enskilda ark, i svarta skrivböcker och på kartotekskort av olika slag som svämmar över polismännens arbetsrum där de försöker arbeta med detta omfattande material. När det gäller kriminalunderrättelseverksamhet, Maud Ekendahl, bedriver man redan i dag sådan - och det skall vi vara glada för - i syfte att t.ex. uppdaga att någon håller på att planera grov brottslighet för att kunna ingripa i förväg och förhindra den. Polisen arbetar inte enbart med att avslöja dem som redan har begått brott, utan polisen arbetar också med att avslöja dem som håller på att förbereda brott för att kunna förhindra dessa. Och det är bra, Maud Ekendahl. Det skall polisen fortsätta med, och vi skall ge den möjlighet att göra det på ett effektivare sätt - med hänsyn samtidigt tagen till personlig integritet.
Fru talman! Det som regeringen och utskottsmajoriteten tänker rösta igenom här i kammaren är ytterligare en integritetskränkande åtgärd.

Det är detta, att det ena efter det andra antas som är just integritetshämmande, som vi moderater och övriga partier inte kan ställa oss bakom. Det är det vi är rädda för. Det är det som är skrämmande.
Fru talman! Då skulle man åtminstone kunna kräva att Maud Ekendahl på en enda punkt kunde precisera hur detta lagförslag ytterligare kränker integriteten. Maud Ekendahl tror att det handlar om att skapa nya verksamheter för polisen och känner tydligen inte till att detta är verksamheter som polisen bedriver, och detta under former som jag definitivt tycker att man kan ifrågasätta ur integritetssynpunkt. Vi åstadkommer nu en reglering som innebär att vi får bättre kontroll för att förhindra integritetskränkningar. Därför skulle jag bra gärna vilja veta: På vilket sätt kränker detta förslag integriteten? Maud Ekendahl kan inte precisera det, eftersom varje svar från Maud Ekendahl innebär en felaktig beskrivning av verkligheten. Låt mig bara ta inskränkningarna i föreningsregistreringen som ett exempel ur den uppräkning som Maud Ekendahl ägnade sig åt. Detta visar att hon inte ens har riktig kläm på historien när det gäller de beslut som har fattats i riksdagen.
Detta replikskifte är därmed avslutat. Ordet går till Alice Åström för replik på Lars-Erik Lövdéns anförande. Jag vill tacka de ledamöter som gjorde det möjligt att hantera den besvärliga situation som uppstod på grund av den kraftiga förseningen. Detta var naturligtvis ett undantagsfall, men jag tackar för att vi kunde lösa frågan.
Fru talman! Självklart vet jag att ministern inte hade för avsikt att komma och bryta in, men sådana här tillfällen kan ibland uppstå. Det kan vi inte göra någonting åt, utan då får man hjälpas åt så gott det går. Fru talman! Jag skulle svara på de frågor som Lars-Erik Lövdén ställde i sitt inlägg. Han nämnde att Vänsterpartiet delvis har medgett att tullen skall få ha möjlighet till den här typen av registrering. Nu var ju inte Vänsterpartiet överens här i kammaren, utan det var en mycket skiftande röstning från partiet. Jag anser personligen att det var ett misstag av partiet att ställa upp på denna förändring när det gällde tullen. När det sedan gäller frågan om finanspolisen vet Lars-Erik Lövdén att vi i ett särskilt yttrande i anslutning till det betänkande som vi nu behandlar lyfter fram att vi är medvetna om att detta skulle kunna innebära att finanspolisen blir av med den möjlighet man nu har. Vi poängterar dock att man med hänsyn till den typ av brottslighet som finanspolisen bearbetar ändå skulle försöka se till att den kan ha denna möjlighet. Jag tycker också att det är bra och viktigt, apropå det som justitieministern sade, att man nu försöker ta tag i och strama upp det som polisen tidigare har registrerat på lappar, där det inte har funnits någon reglering. Men det här handlar just om hur man sätter gränserna när man reglerar. Att det har varit dåliga förhållanden och dålig kontroll tidigare är ju ingen ursäkt för att inte, när man väl tar tag i det här, göra en avgränsning som innehåller respekt för den personliga integriteten. Lars-Erik Lövdén tog upp att tullen ju har fått detta, och nu vill man göra det här. Men det är just detta: Man vidgar det hela tiden och går ett steg framåt. Det är mycket möjligt att man kan hävda att det är absurt att helt plötsligt säga stopp här. Men någon gång kommer droppen som gör att bägaren rinner över och som gör att nu måste man säga stopp. Det är detta man inte vill lyssna på från socialdemokraternas sida i dag.
Fru talman! Jag tycker inte att man skall ta till så stora ord i debatten att man anklagar detta för att vara ett hot mot integritet och rättssäkerhet. Å ena sidan säger man att finanspolisen måste ha den här möjligheten kvar. Delar av Vänsterpartiet, har jag nu fått klart för mig, tycker också att tullen skall ha det. Att utreda penningtvätt med hjälp av den här tekniken är tillåtet, men att utreda exempelvis misstänkt pedofili skall inte vara tillåtet. Till hjälp då man utreder om det förekommer grov ekonomisk brottslighet inom ramen för en särskild undersökning skall vi inte kunna använda datorer. Där får vi hålla oss till kartotek, pärmar och lappar skrivna för hand eller på skrivmaskin. För man ett sådant resonemang tycker jag att man åtminstone skall vara något försiktig när man anklagar oss som står bakom majoriteten för att vi vill träda den enskilda integriteten för när.
Fru talman! Jag tyckte att Lars-Erik Lövdén sade att man skulle passa sig för att ta till de stora orden i debatten när man anklagar. Jag tycker att Lars-Erik Lövdén också bör hålla igen litet grand när det gäller de stora orden. Det finns givetvis en skillnad. Det är en diskussion och en avvägning av vad finanspolisen får. Hur den typen av registrering som finanspolisen gör är upplagd och hur begränsningarna ser ut har vi inte ens fått ta ställning till här i riksdagen. Däremot är vi i Vänsterpartiet mycket väl medvetna om att man kan behöva se över en viss typ av begränsad brottslighet. Men det här är ett helt generellt förslag som täcker in alla områden. Jag måste ändå säga, fru talman, att jag börjar känna mig ganska så trött på att det varenda gång vi debatterar kriminalitet och registrering är just pedofiler, den grova ekonomiska brottsligheten och den grova internationella organiserade brottsligheten som dras upp; vill ni inte skydda barnen mot pedofiler och den typen av argumentation. Det här gäller generellt för alla typer av brott, t.o.m. för brott som man kan tänka sig begå. Har man två år i straffskalan innebär det att en stor del av den brottslagstiftning som vi har i dag faller under det här. Därför tycker jag inte att det gynnar debatten att ständigt använda sig av den argumentationen.
Fru talman! Finanspolisen har tillstånd av Datainspektionen att bedriva sin registerverksamhet. Vi har inte bestämt det här i kammaren. Det är Datainspektionen som ger finanspolisen tillstånd. Precis som justitieministern var inne på har jag väldigt svårt att se skillnaden mellan att tillåta en särskild undersökningsverksamhet, kriminalunderrättelseverksamhet i form av att samla uppgifter på hundratusentals lappar som man sätter in i pärmar eller har på skrivbordet eller i böcker och att kunna lägga in den informationen i en dator som du har framför dig på skrivbordet. Det är ju inte fråga om ett register som alla poliser i hela landet skall komma åt. Det är fråga om en datorbearbetning av uppgifter som enbart de polismän som sysslar med den särskilda undersökningen skall ha tillgång till.

Fru talman! Det känns litet avslaget att komma in som slutman efter de tunga inlägg som har förevarit. Jag måste ändå få göra några personliga reflexioner så här i den sena timmen. Först och främst tycker jag att det är djärvt och offensivt av regeringen att lägga fram det här förslaget. Man måste ha insett från början att man skulle få problem med detta. Men det har inte hindrat regeringen från att lägga fram förslaget. Det tycker jag är förtjänstfullt. Jag vet inte varför datorer och integritet har blivit så utomordentligt mytomspunnet. Det talas om integritet med en intensitet och en uppfinningsrikedom som är rent fantastisk. Det vore enastående om vi hade sådana problem i det svenska samhället att det hade någon större relevans. Men det är inte på det området vi har problem. Det är brottsligheten vi har problem med: den allvarliga brottsligheten, vardagsbrottsligheten. Brott över huvud taget är ett jätteproblem. Jag förstår inte det här med integriteten. Intellektuellt akademiskt förstår jag det, men jag förstår det inte i praktiken. Det tas till intäkt för alla möjliga invändningar mot det ena efter det andra som förhindrar polisen att arbeta på ett effektivt sätt. Polisen är ju på vår sida. Efter den här debatten börjar jag undra om det inte är polisen som är våra fiender och brottsligheten våra vänner. Det är på något vis uppochnedvända världen. Det är helt obegripligt när man har hållit på och jobbat med det här eländet i alla dessa år. Sedan kommer man hit till riksdagen och skall försöka jobba för att få de rätta redskapen och medlen för att få ordning på de här tingen. Då ägnas det timtal åt att resonera om integritet. Jag kan som sagt var respektera det i någon akademisk mening, men ute i den praktiska vardagen är det inte det som är det stora problemet. Jag tror möjligen att justitieministern har alldeles rätt när hon säger att det kan ha varit så att det är ett rent missförstånd när man talar om register och registrering av personer som inte är misstänkta för brott. Här är det fråga om att skapa ett analysredskap för polisen i dess brottsbekämpande verksamhet. Det har talats nog om block och penna här. Det har varit nästan övertydligt. Jag brukade i slutet av 80-talet när jag gav mig in i debatten om ekobrottslighet skoja om att polisen sitter och hamrar på sin Halda ungefär som när jag anmälde cykelstöld på 50-talet. Det är klart att de blev stötta i kanten, men en och annan försökte dölja att han fortfarande höll på med sin Halda. En viss datorisering var ändå på gång och det har blivit litet bättre. Men polisen är ju löjeväckande efter händelseutvecklingen på brottssidan. Det gäller ju för samhället, som verkligen har resurser, att säga ifrån. Vi skall naturligtvis ge våra tjänare de medel de behöver. Jag känner mig oerhört engagerad i denna fråga och djupt bedrövad över att vara den ende på oppositionssidan som stöder regeringen i denna realt sett verkliga offensiv mot brottsligheten. Om detta inte löser sig nu hoppas jag att det löser sig senare, att man begrundar vad det egentligen är vi sätter oss emot. Med detta i all vänlighet framförda yrkar jag bifall till regeringens proposition.

Fru talman! Rolf Åbjörnsson kan inte förstå att det kan vara ett problem med registrering. Jag skulle bara vilja rekommendera Rolf Åbjörnsson att ta ett samtal med Rose-Marie Frebran. Hon har verkligen kämpat för att få till stånd en Lundkommission. Hon har engagerat sig hårt i frågorna om hur denna registrering tidigare har föregåtts av säpo och IB. Rolf Åbjörnsson måste ju kunna ta till sig och se dessa problem.
Fru talman! När det gäller säpo och riktig registrering är det en helt annan fråga. Det jag debatterade var kriminalunderrättelseverksamhet.
Fru talman! Hela polisdatalagen omfattar ju säpos registrering också. Det som är nytt i detta förslag är att det är känsliga uppgifter som vi aldrig tidigare har haft. Vi fick ett schema över hur det nya förslaget ser ut där det tydligt framgår. Det måste väl också ge eftertanke åt det Rolf Åbjörnsson säger sig inte förstå.

Fru talman! Det ligger mycket i det påståendet. Justitieministern utvecklade mycket väl att om underrättelseverksamheten datoriseras ökar möjligheten till ordning, reda, kontroll och insyn.

Fru talman! När jag 1988 - för snart tio år sedan - tillträdde som ordförande i lagutskottet, insåg jag snart att ett av de stora debattämnena i utskottet var just frågan om det allmännas skadeståndsansvar. Centern och Folkpartiet - hade under många år väckt motioner om en översyn av skadeståndslagen. Dessa motioner avslogs av Socialdemokraterna och dåvarande vpk. De partierna ansåg att den lagstiftning som fanns var till fyllest. År 1989 kom dock en vändning i frågan. Med anledning av en rad motioner beslöt ett enigt lagutskott att hos regeringen hemställa om en utredning av den del i skadeståndslagen som rör det allmännas ansvar. Utredningen tillsattes av regeringen och började arbeta på hösten 1989. År 1993 lade den fram sitt betänkande. Det har därefter remissbehandlats. I år har en proposition lagts fram. Jag är mycket till freds med att propositionen har lagts fram efter alla dessa år som riksdagen har debatterat frågorna. Jag har ett par invändningar som jag skall återkomma till. Regeringen föreslår nu en ny lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Man för också in en bestämmelse om det allmännas skadeståndsansvar för felaktig myndighetsinformation - vilken är en nyhet. Man tillför en jämkningsregel. Den är bra och behövs i praktiken. Man tillför också en möjlighet att återkräva felaktigt utbetalda skadestånd. Detta är huvudparten i propositionen. Den fråga som har väckt den största debatten i behandlingen i utskottet har varit den s.k. 24 timmarsregeln. Det visade sig när motionstiden hade gått ut att samtliga oppositionspartier hade föreslagit att denna regel skulle tas bort. Det föreslås också av utredningen i sitt betänkande. Under remissbehandlingen, som var ganska splittrad i den frågan, har många viktiga remissinstanser fört fram samma tankegång, dvs. att det måste vara fel att ha en tidsgräns för att få möjlighet att få skadestånd. Så har t.ex. Brottsförebyggande rådet, Kammarrätten i Jönköping och Länsstyrelsen i Stockholm framfört detta i sina remissvar. Men det finns också remissinstanser som uttryckt tveksamhet och tyckt att det finns skäl att behålla 24 timmarsregeln. Deras motiv har i stor utsträckning byggt på att det har varit fråga om risk för att få en stor andel ärenden att behandla. Det skulle röra sig om små belopp i dessa sammanhang, och det skulle bli ökad byråkrati. Det är ekonomiska och praktiska motiv som har framförts som invändningar mot att ta bort 24-timmarsregeln. Jag tycker att detta inte kan tillmätas så stor betydelse i ett rättssamhälle. Alla vet att ett anhållande är ett oerhört stort ingripande i en människas liv. Om anhållandet varar i 5, 10 eller mer än 24 timmar spelar ingen roll. Det är själva ingreppet som är kränkande. I de fall jag nämner har det varit felaktigt. Antingen har åklagaren lagt ned målet, eller också har rätten inte funnit att vederbörande har varit skyldig. Därför har han inte blivit dömd. Då skall möjligheten finnas - även för dem som har suttit anhållna en kortare tid. Av betänkandet framgår att socialdemokraterna har en reservation på den punkten. De har blivit ensamma i utskottet. Socialdemokraterna följer propositionens förslag. Jag har svårt att förstå att socialdemokraterna har kommit fram till denna slutsats efter alla debatter som har förekommit i utskottet. Nu är det som det är på den punkten. Folkpartiet, vi moderater och Miljöpartiet en invändning när det gäller regeringens förslag att införa en kraftig begränsning i möjligheterna att få ersättning eller skadestånd. Det ställs krav på särskilda skäl för att få ersättning. På den punkten har vi i reservation 8 föreslagit att regeringen får återkomma med förslag där den begränsningen tas bort i lagstiftningen. Fru talman! Jag skall kort beröra två moderata reservationer som egentligen ligger utanför själva ärendet. Det gäller en fråga som har diskuterats tidigare, nämligen regressrätt för utgiven sjuklön. Vi har återkommit med ett motionsyrkande. Vi tycker att det är rimligt att en arbetsgivare skall ha möjlighet att få tillbaka utbetald sjuklön om den anställde på ett eller annat sätt skadats av tredje man och därmed förorsakats denna sjukskrivning. Vi vill att regeringen tar med det i en utredning som är aviserad inom det området. I reservation 13 tar vi upp en fråga om en ändring i atomansvarighetslagen. Vi tycker att man bör överväga att införa en rätt för staten att från anläggningshavaren kunna återkräva medel om staten har gått in med kompletterande ersättning vid en eventuell atomolycka. I dag är lagen skriven så att staten skall gå in och komplettera. Det finns en internationell överenskommelse om hur mycket reaktorägarna har att bekosta. Det är rimligt att staten skall kunna kräva tillbaka de medel som staten har lagt ut. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 8 och 12.

Fru talman! Vi debatterar nu propositionen om det allmännas skadeståndsansvar. Centerpartiet har här en motion från den allmänna motionstiden som berör den här propositionen där vi lyfter fram stärkt rättsställning gentemot myndigheter. Vi anser att den enskildes rättsställning gentemot myndigheter skall förbättras. I ett rättssamhälle skall alla kunna känna sig säkra i kontakter med myndigheter. Myndigheter skall vara till för människorna och inte tvärtom. Behandlingen av enskilda skall ske på ett sådant sätt att tilltron till myndigheter inte rubbas. Det förutsätter objektivitet, en generös attityd och saklighet från myndigheternas sida i kontakter med enskilda och allmänhet. Vid fel och försummelse skall regelsystem och ansvar vara entydigt. Den felbehandlade skall kunna lita på rättssystemet och uppleva att hon eller han blir rätt behandlad, får upprättelse och tillförsäkras en säker rätt till gottgörelse i de fall där fel har begåtts. Även om de svenska myndigheterna fungerar väl i internationell jämförelse kan funktionen bli bättre genom att man tydligare stärker den enskildes rättsställning gentemot myndigheter. Vi behöver förbättrade regler beträffande myndigheternas ansvar vid fel och försummelser. Det gäller inte minst tjänstemäns och myndigheters ansvar vid försummelse i informationsspridning. De nuvarande reglerna är inte tillräckliga ur rättssäkerhetssynpunkt. De ger inte heller tillräcklig kompensation till den skadelidande som drabbas. Centerpartiet tycker att det är viktigt att den som drabbas av försummelse från någon myndighets sida skall gottgöras för detta. Framför allt gäller det ersättning till den skadelidande för sådana kostnader som uppkommit hos den enskilde på grund av myndigheters försummelse eller felaktiga handläggning. Reglerna i skadeståndslagen bör även ändras till att också omfatta ämbetsbrott. Sedan, fru talman, övergår jag till frågan om 24 Centerpartiet står bakom utskottets majoritetsförslag i mom. 1 vad gäller ändring i den föreslagna lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. Den föreslagna ändringen innebär ökade möjligheter till ersättning från staten för den som varit anhållen på felaktiga grunder kortare tid än De förslag som majoriteten i utskottet står bakom ligger delvis i linje med vad Kommittén för översyn av det allmännas skadeståndsansvar föreslagit. Vi delar uppfattningen att ersättning skall kunna utgå till den eller dem som felaktigt anhållits under kortare tid än 24 timmar. Om någon anhålls på felaktiga grunder är det ett allvarligt ingrepp i den enskildes frihet. Det finns därför anledning att se allvarligt på detta och att vara generös när någon därigenom åsamkas skada. Propositionen och motionerna som väckts med anledning av propositionen har varit ute på remiss. Det är många synpunkter som vid denna remissrunda kommit fram. Justitieutskottet har också beretts möjlighet att yttra sig. Det här ärendet har verkligen blivit allsidigt belyst. Det är ibland svårt när remissinstanser står så långt ifrån varandra som man gör i den här frågan, men nu är jag övertygad om att många som tidigare känt sig felaktigt behandlade ser en framgång i det nu liggande förslaget. Med det anförda vill jag slutligen, fru talman, yrka bifall till reservationerna nr 8 och nr 10.

Fru talman! Äntligen - efter alla dessa år och krångliga turer - har vi fått ett regeringsförslag om myndighetsoffer, dvs. personer som drabbats bl.a. av oriktiga frihetsinskränkningar och av felaktig myndighetsinformation. De här personerna har alltför länge varit bortglömda, men deras hopp inför den här propositionen förbyttes i besvikelse. Jag nödgas säga att det är ett undermåligt lagförslag. Visserligen är det en förbättring av gällande rätt i vissa avseenden, men det är en helt otillräcklig utvidgning. Regeringen struntar fullkomligt i den parlamentariska utredningen, som var enig i de flesta huvudpunkterna. Man för ett torftigt och motsägelsefullt resonemang. Jag menar att det är en skenreform i snålhetens tecken. Det framgår i all sin nakenhet. Fru talman! Regeringsförslagets huvudbrister gäller främst i tre avseenden: felaktiga frihetsberövanden, felaktig myndighetsinformation och den nödvändiga jämkningsregeln. Jag skall börja med de felaktiga anhållandena. Det är en särskilt omstridd punkt, och det gäller den s.k. 24-timmarsregeln för oskyldigt anhållna. Oskyldiga skall alltså kunna vara inlåsta "gratis" i 23 timmar och 59 minuter. Det är något av en självrisk. Utredningen ville avskaffa den här regeln, men det ville inte regeringen och inte socialdemokraterna i lagutskottet. Men majoriteten i lagutskottet tog bort regeln, och det beslutet från lagutskottet kommer att stå sig i kammaren, om inte kristdemokraterna går emot myndighetsoffren och stöder socialdemokraterna. Det är att ta tillfället i akt att göra en särskild vädjan till kristdemokraterna, och särskilt dess företrädare Rolf Åbjörnsson: Ställ upp för myndighetsoffren! Följ kristdemokraternas inställning i utredningen! Det borde vara den självklara partilinjen. Oskyldiga myndighetsoffer ropar efter den barmhärtige samariten och hoppas slippa möta en obarmhärtig samarit. Det är en ren skräckbild som målas upp av socialdemokraterna med hjälp av Rolf Åbjörnsson. De menar att om lagutskottets beslut står fast kommer brottsbekämpningen närmast att rasa ihop. Det gäller brott mot kvinnor, både misshandelsbrott och sexbrott. Det gäller även brott av alla rasister, huliganer och alla som ingår i mc-gäng - allt detta bara för att man tar bort 24-timmarsregeln för oskyldiga anhållna. Naturligtvis är detta en ren skräckmålning. Dessutom är det en total missuppfattning, en total rättslig missuppfattning. Avskaffandet av 24-timmarsregeln skulle då sabotera den rättsliga effektiviteten, men så är det inte. Polisen kan och bör använda en lång rad andra åtgärder, utan inlåsning, exempelvis medtagande till förhör och hämtning till förhör, förutom alla de åtgärder som kan vidtas som är rena ordningsåtgärder - alla dessa åtgärder utan att "stämpla" personen i fråga som brottsling. Detta är den synnerligen viktiga och avgörande skillnaden mellan de här polisiära åtgärderna. Lagutskottets majoritets inställning stöds av en enig parlamentarisk utredning. Det känns skönt när man står här i talarstolen. Vad gäller oskyldigt gripna personer har de kvar sin självrisk, trots att det vore lika angeläget där att ta bort regeln. Men det är ju i princip samma arrestering, samma låsta dörr, och kränkningen upplevs ju som störst de allra första timmarna. Det avgörande för en enskild medborgare som har blivit oskyldigt inlåst är ofta inte beloppets storlek. Det skall i varje fall täcka ersättning för kostnader, exempevis förlorad arbetsinkomst. Men den här summan, även om den är liten, fungerar som rättssamhällets "ursäkt". Samtidigt finns det anledning att påpeka att en generös ersättningsrätt naturligtvis kan missbrukas. Vi har sett det i Lindomefallet. Det var inte nog med att någon slapp åtal - vederbörande fick dessutom betalt från statens sida. Det behövs en tuff jämkningsregel för att skilja agnarna från vetet. Regeringens föreslagna regel är otillräcklig. Folkpartiets lagförslag stämmer med en traditionell medvållandereglering. Det ger en bredare tillämpning och en ökad effektivitet vad gäller jämkningen. Härigenom förebyggs samtidigt okynnesansökningar. Detta gäller både frihetsberövande och myndighetsinformation. Fru talman! Regeringsförslaget har brister på flera andra punkter, som skall här omnämnas i all korthet. Vid felaktig myndighetsinformation införs visserligen en rätt till ersättning, men i propositionen krävs det samtidigt att det skall finnas särskilda skäl för att man skall få ersättning. Risken är uppenbar att det i praktiken i de allra flesta fall inte blir en enda krona i ersättning. Det är ett typiskt kännetecken för en skenreform. Det finns ytterligare bristfälligheter. För det första borde oriktiga beslut om administrativa frihetsberövanden och övriga frihetsinskränkningar föranleda skadestånd i enlighet med utredningens förslag. För det andra borde ersättningsrätten omfatta person och sakskador och ideella skador, men också skador som orsakas vid kriminalteknisk undersökning. För det tredje borde preskriptionstiden för att framställa sådana ersättningskrav kortas för att vi skall uppnå en rimlig nordisk rättslikhet. En viktig övergripande synpunkt gäller en rimlig bevisbörda. Den begränsade reformen kan bli helt verkningslös om beviskraven sätts så högt att de svårligen kan fullgöras av offret. Därför är det synnerligen angeläget med en generös bevisvärdering till den oskyldigt skadelidandes fördel. Reformens ekonomiska konsekvenser har gjorts till en huvudfråga. Jag menar att de ekonomiska konsekvenserna är synnerligen begränsade. Det framgår redan av propositionen. Utvidgningen beträffande de oskyldigt anhållna, som lagutskottet vill ha, ökar naturligtvis kostnaderna, men inte på ett oöverstigligt sätt. Kostnaderna blir inte heller orimliga om regeln utvidgas till att omfatta gripande. Här har hänsyn tagits till den effektiva jämkningsregeln. Här kommer den andra skräckbilden från socialdemokraterna, möjligen med instämmande av kristdemokraterna. Som en följd av lagutskottsförslaget skulle de ekonomiska konsekvenserna bli sådana, att utvidgningen - dvs. borttagandet av 24-timmarsregeln - skulle kräva en helt ny myndighet med många nya anställda till stora kostnader. Den skulle också undergräva brottsbekämpningen i hela landet. Detta är naturligtvis en bild utan verklighetsförankring. Skräckbilden förutsätter att det finns oskyldigt anhållna i långa banor, men så illa fungerar faktiskt inte våra åklagare. Jag går gärna med på att ett rättssamhälle inte är gratis, men nu aktuella kostnader är ett ringa bidrag till rättssäkerheten. Uppföljning är nödvändig. Särskilt alla reformer på rättsområdet bör utvärderas. Denna reform måste följas upp kontinuerligt och noggrant. Det är extra angeläget eftersom det enligt min uppfattning är en undermålig reform. Min sammanfattande slutsats är att den nu aktuella reformen går i snålhetens tecken och blir ett dystert besked till myndighetsoffren. Därför får kampen föras vidare för ett rättssamhälle värt namnet, som också förtjänar medborgarnas förtroende. Fru talman! Avslutningsvis kan jag meddela att Folkpartiet står bakom samtliga reservationer men nöjer sig med att yrka bifall till reservationerna 2, 4 Allra sist - jag noterar att jag t.o.m. kan ta det inom min talartid - vill jag framföra mitt personliga avsked, eftersom jag slutar i riksdagen med utgången av nuvarande mandatperiod. Jag vill tacka för min tid i riksdagen. Denna slutdebatt passar exakt för mig. Det här var en av mina första frågor för 13 år sedan. Det började med den riksbekanta bilhandlaren Halvar Alvgard. Fallet blev något av en symbolfråga för det rättssamhälle som jag ständigt kämpat för att förstärka. Vi har alla i lagutskottet varit djupt engagerade i våra viktiga rättsfrågor. Ingen har väl svikit sina hjärtefrågor. Jag tror att det är viktigt att man ständigt kämpar och behåller sin roll och sin uppfattning när man skall försöka driva sina frågor. Man kan göra det samtidigt som man har ett gott kamratskap. Jag tycker att det är fallet i lagutskottet. Jag minns inte minst våra många resor, som ger utrymme att lära känna människan kanske snarare än politikern. I och med denna debatt sätter jag punkt med ett stort tack till alla lagutskottskolleger och till övriga riksdagskamrater, inklusive Rolf Åbjörnsson.

Fru talman! Det ärende som vi nu behandlar bygger delvis - det har också redan framgått - på ett betänkande från 1993 av Kommittén för översyn av det allmännas skadeståndsansvar. Kommittén, som bl.a. bestod av representanter för samtliga riksdagspartier, lämnade flera förslag som stärker den enskildes rätt till skadestånd gentemot samhället. Vänsterpartiet anser att det är angeläget att införa ett utvidgat skadeståndsansvar när det gäller den som har utsatts för felaktig myndighetsutövning. Det rör den enskilde samhällsmedborgaren, som så ofta står i beroendeställning i förhållande till staten och kommunen eller deras myndigheter. Därför måste särskilda krav ställas på den offentliga verksamheten i de delar som innefattar maktutövning mot enskilda personer. För mig och för Vänsterpartiet är det oerhört viktigt att medborgarna skall kunna känna tillit till samhällets maktutövare och inte behöva utsättas för godtycke. Har ett fel begåtts skall man kunna få ett skadestånd, även om summan mer eller mindre är symbolisk. Det viktiga är inte pengarna, som Bengt Harding Olson sade, utan kvittot på och erkännandet av att ett misstag har begåtts. I Skadeståndskommittén var samtliga partier överens om att slopa den s.k. 24-timmarsregeln. Men nu har alltså det märkliga inträffat att socialdemokraterna och troligtvis också kristdemokraterna har ändrat sig. Jag ställer mig frågan: Varför? Enligt min uppfattning är ett frihetsberövande på en timme lika smärtsam och integritetskränkande som ett frihetsberövande på minst 24 timmar, förutsatt att beslutet är oriktigt. Rätten till frihet är en grundläggande mänsklig rättighet. Det slås fast i artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, i artikel 9 i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och i artikel 5 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Konventionerna kräver inte att 24-timmarsregeln skall tas bort, men de visar rent allmänt hur allvarligt det är med felaktiga frihetsberövanden. För Vänsterpartiet handlar det om grundläggande värderingar och rättssäkerhet. Den enskilda människans intresse måste gå före kronor och ören. Enligt min uppfattning tar regeringen i större utsträckning hänsyn till praktiska och ekonomiska skäl än till den oerhörda kränkning som det innebär att bli anhållen på felaktiga grunder. På ett par ställen i propositionen nämner regeringen att kommitténs förslag är välmotiverade men radar sedan ändå upp ett antal problemområden till försvar för att inte slopa 24-timmarsregeln. När jag sedan läser socialdemokraternas reservation till det här betänkandet ser jag att den som väntat tar upp att polisen inte skulle våga ingripa mot kvinnomisshandel, rasistiska demonstrationer eller fotbollshuliganer. Jag har faktiskt större tilltro till polisen än så. Jag är nämligen övertygad om att de försöker fullgöra sina plikter på ett så professionellt sätt som möjligt. Det är väl ändå så att alla, oavsett brottets art, måste betraktas som oskyldiga om det inte finns bevis som håller för en domstolsprövning? Eller skall de som varit misstänkta för särskilt otrevliga brott men som släppts antingen för att de visat sig vara oskyldiga eller i vart fall därför att hållbara bevis saknas få ett litet ministraff i form av ett kortvarigt frihetsberövande utan rätt till skadestånd? Så kan vi inte ha det. Det är dock värt att notera det som står på s. 24 i propositionen. Jag skall be att få citera: "En ordning som innebär att oskyldigt drabbade får ersättning kan bidra till ett ökat förtroende för polisen." Det här säger alltså regeringen. Då blir min fråga till Bengt Kronblad: Delar socialdemokraterna i lagutskottet den uppfattningen? I den socialdemokratiska reservationen läggs också ganska stor tyngdpunkt på ökade kostnader. Ja, det blir naturligtvis ökade kostnader för samhället. Men kommittén, som föreslog betydligt mer långtgående förbättringar än vad utskottsmajoriteten nu gör, räknade då med en kostnadsökning på 10-12 miljoner. Men säg då att ökningen skulle bli 20 miljoner, så måste väl det trots allt sättas i relation till statsbudgeten som omsluter nästan 700 miljarder kronor. Herr talman! Vänsterpartiet har tillsammans med Folkpartiet och Miljöpartiet i reservation nr 3, som jag för övrigt vill yrka bifall till, ansett att ersättningsansvaret vid oriktiga beslut skall vidgas till att omfatta flera slag av frihetsinskränkningar och åtgärder som innefattat tvång mot enskilda människor. Det ligger för övrigt helt i linje med kommitténs förslag. Exempel på sådana inskränkningar kan vara medtagande och hämtning till förhör, administrativa frihetsinskränkningar, husrannsakan, kroppsvisitation och hemlig telefonavlyssning. Den som drabbas kanske har blivit hämtad på sin arbetsplats eller i sitt bostadsområde med arbetskamrater eller grannar som tittat på. Vem som helst som besitter ett uns av empatisk förmåga kan förstå att det är en fruktansvärt stark traumatisk upplevelse som man troligtvis kommer att bära med sig hela livet. Eller tycker socialdemokraterna, som Rolf Åbjörnsson gav uttryck för i en intervju i Aftonbladet för några dagar sedan, att litet får man väl ändå lov att tåla? Regeringen och utskottsmajoriteten tror att vårt förslag, alltså reservanternas förslag, skulle kunna verka hämmande på polisarbetet. Jag delar inte den uppfattningen. Det kanske tvärtom skulle kunna motverka en utveckling mot rutinmässiga omotiverade gripanden. Avslutningsvis vill jag kommentera det som rör samhällets ansvar vid felaktig myndighetsinformation, som alltså är en ny bestämmelse i skadeståndslagen. Vi har ställt oss bakom regeringens proposition i den delen. Men vi tycker att förslaget bör nyanseras, eftersom det står att ersättning endast skall kunna utgå om det finns särskilda skäl. Då gör man också en distinktion mellan information som lämnas av ansvarig handläggare, som t.ex. sekreterare eller kundmottagare som inte har ansvar för något eget sakområde vid myndigheten. Detta är inte bra på något sätt, för det förutsätter att kunden, klienten, eller vad man nu väljer att ha för benämning på den som söker hjälp, har kunskap om myndighetens organisation och om vem som har behörighet att lämna ut information. En person som t.ex. besöker arbetsförmedlingen, som jag känner till ganska väl, för första gången i sitt liv måste ju ändå kunna förlita sig på att den information som han eller hon får om t.ex. a-kasseregler eller regler om utbildningsbidrag etc. har lämnats av någon som har behörighet. I de exempel som jag nu har tagit kan det få väldigt stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde om det visar sig att informationen var felaktig. Därför menar jag att när man skall bedöma om särskilda skäl föreligger, skall det inte tillmätas någon betydelse av vem i organisationen som är behörig att lämna information. Jag står självfallet bakom reservation nr 9, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall. Däremot vill jag yrka bifall till propositionen i den del som rör 24-timmarsregeln under mom. 1, så att det inte blir bortglömt. I övrigt vill jag rikta ett stort tack till lagutskottets samtliga medlemmar. Jag känner ett behov av att särskilt rikta ett tack till vice ordföranden Anita Persson och önskar henne varmt lycka till. Jag önskar Rolf Dahlberg varmt lycka till och naturligtvis också Bengt Harding Olson, som har bistått mig väldigt mycket, framför allt med glada tillrop. Tack för det! Naturligtvis önskar jag också Bengt Kronblad varmt lycka till i hans fortsatta gärning, vad det nu än kommer att bli.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att vi i Miljöpartiet stöder samtliga våra reservationer, och jag yrkar bifall till reservation 5. Jag vill också instämma i de lyckönskningar som Tanja har fört fram. I debatten här har vi nog hört de allra flesta argumenten av Rolf Dahlberg från Moderaterna, Birgitta I morgon bitti kommer vi att få en väldigt spännande omröstning, därför att regeringens förslag i den del som rör 24-timmarsregeln stöds enbart av Kristdemokraterna, vilket innebär en majoritet med två röster. Men beroende på närvaron i morgon vet vi inte om det blir regeringens eller utskottets förslag på denna punkt som kommer att gå igenom. Jag vill i detta sammanhang påpeka att detta inte är första gången utan en av några gånger på sistone som Socialdemokraterna i väldigt viktiga frågor som rör individers integritet och medborgerliga rättigheter faktiskt går emot en enad opposition med enbart Kristdemokraterna som underlag. Det är väldigt olyckligt. Det hade varit önskvärt att man hade försökt att få flera partier med sig eller att man åtminstone hade en oenig opposition emot sig när man går till beslut med så liten majoritet. Men som sagt var kommer det att bli en spännande omröstning i morgon bitti, och jag hoppas ju att vårt förslag om att slopa Jag vill gärna dra en parallell till den debatt som var förut här i dag som gällde polisens register. Där vet jag att Rolf Åbjörnsson gick upp i debatten och var väldigt upphetsad. Han sade: Vi måste lita på polisen. Jag vill bara säga att när vi anser att man skall slopa 24-timmarsregeln är det inte för att vi inte har förtroende för polisen. Vi anser helt enkelt att det är viktigt att man reellt skall kunna få upprättelse väldigt lätt om man har blivit anhållen eller häktad utan orsak. Det handlar om demokrati och om medborgerliga rättigheter. Detsamma gäller den fråga som plenum diskuterade tidigare om polisens register. Den handlade också om integritet. Också där har socialdemokraterna enbart stöd av kristdemokraterna, vilket är olyckligt. Som sagt är en av de mest integritetskränkande åtgärder som en individ kan utsättas för frihetsinskränkningar. Det är en av de allvarligaste former av ingrepp som finns. Om man frihetsberövas, kanske t.o.m. framför sina arbetskamrater eller i sina grannars närvaro, får man en stämpel på sig som brottsling. Det är integritetskränkande. Man känner sig sårad och omtumlad. Om man inte får upprättelse kan detta skapa en brist på förtroende för polisen. Man kanske inte litar på polisen om man inte lätt kan få upprättelse. Det vore väldigt allvarligt, för polisen är en myndighet som behöver ha människors förtroende i en rättsstat, i en demokrati. Det viktiga är att se till helheten. Det finns inga frågor som är helt enkla. Regeringens motiv i den här frågan, och även socialdemokraternas och kristdemokraternas, är väldigt enkelt. De vill alltså inte upphäva 24-timmarsregeln nästan enbart på grund av praktiska och ekonomiska skäl. Man hänvisar även till att polisen inte kommer att våga ingripa, speciellt i fall som gäller mc-brottslighet, rasistiska organisationer och brott mot kvinnor. Exakt samma argument användes i debatten tidigare när det gällde polisens register. Det är en slags skrämselpropaganda; utan detta integritetskränkande beslut kan vi inte komma åt dessa brott. En nästan enig opposition håller inte med. I den debatten användes tyvärr argument som sade: Ni vet inte. Ni har ingen erfarenhet av verkligheten. Det var väldigt olyckligt att man använde den typen av argument. Det är att så att säga omyndigförklara alla partier utom Kristdemokraterna och Socialdemokraterna och säga att de inte vet någonting om verkligheten. Jag tycker litet grand att det handlar om ord eller handling. Ord är väldigt billiga. Det är billigt att prata om medborgerliga rättigheter. Handling kan vara dyrare. Det reella, att människor skall kunna få upprättelse om de utan orsak blivit anhållna eller häktade, kostar nämligen. Det kostar inte mycket, men det kostar litet grand - både detta med utredning och detta med att det skall gå att få en ersättning, även om den är liten. Här vill jag också påpeka att vi i Miljöpartiet tycker att en jämkningsregel vore bra. Att gå från ord till handling är svårare. Att prata om medborgerliga rättigheter är lätt. Men att sedan handla därefter är svårare. Då tycker Miljöpartiet, Moderaterna, Vänstern, Centern, Folkpartiet och många remissinstanser, t.ex. Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. att regeringen inte tillräckligt beaktar det lidande och den kränkning som ett felaktigt anhållande innebär för den enskilda. Det är väldigt olyckligt. Staten borde av demokratiska skäl ha en generös hållning i fråga om ersättning till personer som på felaktiga grunder varit frihetsberövade. Detsamma gäller de fall där man har fått felaktig information av myndigheter. I fråga om felaktig myndighetsinformation har regeringens förslag som vi ser det en alltför kraftig begränsning när det gäller att kunna få ersättning i alla de lägen där vi anser att det vore rätt. Vi tycker att regeringens förslag är otillfredsställande. Jag vill också säga att vi även stöder reservation 2 om att regeringen skall utreda och lämna förslag till riksdagen om införande av ett strikt ansvar även för gripande. Vi var inte med på den reservationen i utskottet, men vi stöder den i partiet. Med det vill jag tacka för mig.

Herr talman! Riksdagen har i dag att behandla det allmänna skadeståndsansvaret. I ett rättssamhälle måste medborgarna vara skyddade mot godtyckliga ingripanden, frihetsberövanden och andra begränsningar av de grundläggande fri och rättigheterna. Vissa inskränkningar måste dock tålas för att tillgodose ändamål som vi anser godtagbara i det demokratiska samhället. Till dessa begränsningar hör sådant som anses som nödvändigt för att åstadkomma en effektiv brottsbekämpning. Men självklart måste vi även i dessa fall göra en avvägning mellan den enskildes krav på rättssäkerhet och rättstrygghet och alla andra medborgares - och dessutom samhällets krav på exempelvis trygghet mot brott. Det är mot den bakgrunden man skall se de regler som finns om det allmänna skadeståndsansvaret. Redan i dag gäller att skadeståndsansvaret vid t.ex. myndighetsutövning är mer långtgående när det gäller statens och kommunernas ansvar än det skadeståndsansvar som andra arbetsgivare har. Redan i dag är det så att den som på grund av misstanke om brott varit häktad under mer än 24 timmar i sträck har rätt till ersättning av staten om förundersökningen avslutas utan att åtal väcks. Detta gäller oavsett om det är någon som gjort ett fel eller en försummelse. I dag krävs det dock att frihetsberövandet uppenbart varit utan grund. Genom det här beslutet ökar möjligheten för den enskilde att få ersättning när han eller hon varit frihetsberövad på felaktiga grunder. Samma sak gäller när den enskilde lidit skada på grund av felaktig information eller felaktiga råd från någon myndighet. Dessutom införs en rätt för en utomstående person som drabbats av skada vid ett polisingripande att kunna få ersättning från staten. Den nya lagen innebär alltså ökade möjligheter för ersättning från staten när någon grips eller anhålls kortvarigt på grund av misstanke om brott om det senare visar sig att beslutet vilade på felaktiga grunder och därför var oriktigt. Så låter det inte alltid när man lyssnar på de inlägg som tidigare hållits. Detsamma gäller vid olika omhändertaganden för vård, t.ex. administrativa frihetsberövanden. Det här innebär ett strikt skadeståndsansvar för staten i dessa situationer, alltså ett ansvar som är oberoende av vållandet. Om dessa huvudfrågor råder det i dag enighet i utskottet. Regeringens förslag gör dock undantag för det strikta ansvaret om det gäller frihetsinskränkning som varit kortare än 24 timmar. Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill emellertid att statens strikta skadestånd skall gälla även om frihetsberövandet varat kortare tid än 24 timmar. Det är just kring denna fråga som den verkliga oenigheten finns i utskottet. Vi socialdemokrater anser tillsammans med kristdemokraterna att 24-timmarsregeln skall vara kvar. Jag vill därför ägna några minuter åt att tala om varför vi socialdemokrater har kommit fram till att det i varje fall inte nu finns tillräckliga skäl att föreslå en utvidgning av statens strikta ersättningsansvar genom att slopa 24-timmarsregeln. För det första gäller det frågan om balansavvägning. Den strikta ansvarsregel som nu föreslås, och som balanseras av en begränsning om 24 timmar, rör fall som är helt korrekt handlagda, dvs. där det finns sannolika skäl att misstänka viss allvarlig brottslighet. För vår del anser vi att det här är en fullt rimlig avvägning mellan den enskildes intresse och det allmännas intresse för att t.ex. bedriva en effektiv brottsbekämpning. För det är viktigt att påpeka att i fall då det begåtts fel från myndighetens sida kan skadestånd utges antingen genom skadeståndslagens bestämmelser om fel och försummelser vid myndighetsutövande eller genom det nya lagförslaget i den femte paragrafen om rätt till ersättning då beslutet om frihetsberövande vilade på felaktiga grunder och därför var oriktigt. Och i dessa fall - det skall understrykas - finns ingen begränsning för hur länge frihetsberövandet skall ha varat. För det andra gäller det frågor om att undvika stötande konsekvenser. Ett utökat ersättningsansvar som omfattar även kortvariga frihetsberövanden kan få konsekvenser som framstår som direkt stötande. En inte obetydlig andel av de anhållna släpps i brist på bevis eller rent av för att frihetsberövandet på ett otillbörligt sätt påverkar bevisningen t.ex. genom att påverka vittnen eller målsägande. Exempel på sådana fall är när män misshandlar eller hotar hustrur eller exhustrur. Det är lätt att föreställa sig att ersättningen till en sådan person, som släpps sedan den drabbade kvinnan dragit tillbaka sitt vittnesmål, kan framstå som direkt stötande. Ett annat exempel på fall där det ofta föreligger bevissvårigheter är mc-relaterad brottslighet. Det förekommer inte sällan att målsäganden och vittnen tar tillbaka sina utsagor och att bevisläget därmed blir sådant att den frihetsberövade måste släppas. Även i ett sådant fall skulle det kunna uppfattas som stötande att staten måste utge ersättning även vid mycket kortvariga frihetsberövanden. Andra exempel kan vara i samband med ingripanden mot rasistiskt våld och när det gäller ingripanden mot t.ex. fotbollshuliganer. Herr talman! För det tredje gäller det frågan om effektiviteten i brottsbekämpningen eller annorlunda uttryckt att vi önskar åstadkomma så litet negativ inverkan på t.ex. den brottsbekämpande verksamheten som möjligt. Att ett slopande av 24-timmarsregeln skulle påverka den polisiära verksamheten negativt har påtalats i polisens olika remissyttranden över såväl utredningsbetänkandet som utskottets egen remissrunda under beredningen av detta förslag. Det ligger ju närmast i sakens natur att den som efter ett mycket kort frihetsberövande i samband med ett polisingripande vid ett rasistbråk eller upplopp, och som sedan av staten tillerkänns en liten ersättning efter frisläppandet, i medierna kan beskrivas som att det var myndighetens fel. Den som har fått ersättning kan ju också ofta ha anledning att understödja en sådan beskrivning. Det kan vara mycket svårt för myndigheterna att freda sig mot sådana påståenden. Det ligger därför nära till hands att de nämnda omständigheterna kommer att påverka polisens och åklagarnas bedömning i enskilda fall. Därmed riskerar vi på ett olyckligt sätt att minska effektiviteten i brottsbekämpningen. Vi socialdemokrater tycker att det är rimligt att polis och åklagare ges ett visst utrymme att använda straffprocessuella tvångsmedel utan att behöva ådra staten skadeståndsansvar. För det fjärde gäller det frågan om ersättningsbeloppens storlek. Vid mycket korta frihetsberövanden och därmed följande ersättning måste det ju normalt bli fråga om mycket små belopp som skall betalas ut till den skadelidande. Vi tycker att det även här finns en avvägning som talar för en bibehållen 24 timmarsregel. Det är endast de fall där man kan anta att den frihetsberövade verkligen lidit märkbar skada som behöver hanteras och där ersättning skall betala ut. Slutligen och för det femte gäller det kostnadsaspekten. 24-timmarsregeln begränsar antalet presumtiva ärenden. Tar man bort 24-timmarsregeln kommer naturligtvis kostnaderna att öka. Om 24 timmarsregeln slopas beräknas det totala antalet ärenden som skall hanteras komma att uppgå till ca 13 000. Antalet ersättningsfall kan beräknas öka från i dag ca 500 till ca 3 000. Beräkningar visar att det innebär en ökad ersättningskostnad med ca 2 miljoner kronor årligen och att hanteringskostnaderna beräknas öka med ca 8 1⁄2 miljoner kronor. Också av detta skäl anser vi socialdemokrater att den av regeringen gjorda avvägningen är fullt rimlig. Herr talman! Jag övergår nu till att kommentera reservationerna 2-13. Bengt Harding Olson vill att staten skall ha strikt skadeståndsansvar även vid gripanden. Som utskottet påpekar finns det skillnader mellan gripande och anhållande som motiverar att man behandlar dem på olika sätt. Det är också enligt vår mening en rimlig avvägning mellan motstående intressen. Till detta kommer kostnadsaspekterna. I och med den nya regleringen ger vi utökade möjligheter till ersättning, men utan en viss grad av restriktivitet skulle myndigheternas arbete försvåras i alltför hög grad. I reservation 4 krävs en mer generös jämkningsregel. Som utskottet framhåller är den regel som föreslås i regeringens proposition väl avvägd och torde också omfatta sådana situationer som avses i motion I reservation 5 krävs att den nya lagen även bör omfatta ersättning för person och sakskada. Det finns därför inte skäl att utvidga ansvaret till att omfatta även person och sakskador. När det gäller frågan om preskriptionstiden längd, anser vi att övervägande skäl talar för att man behåller den allmänna preskriptionstid som i dag gäller. I fråga om skadeståndsansvaret för felaktig myndighetsutövning utvidgas även i detta fall det allmännas ansvar. Som regeringen framhåller i propositionen är det klart att det allmänna svarar för den information som ges oberoende av informationslämnarens tjänsteställning eller befattning vid myndigheten. Men det måste ändå framstå som ganska klart för var och en att man har större anledning att förlita sig på den information som man får av en ansvarig handläggare på en myndighet än av någon annan person utan ansvar för något särskilt sakområde vid myndigheten. I normalfallet kan vi också utgå från att detta är uppenbart för den informationssökande allmänheten. Men det finns ingen anledning för riksdagen att redan nu föregripa de kommande förslagen. Vad gäller frågan om regressrätt för arbetsgivaren för utgiven sjuklön har riksdagen vid flera tillfällen tidigare behandlat frågan. I Justitiedepartementet arbetar man nu med direktiv för en utredning om en allmän översyn av reglerna om samordning mellan skadestånd för personskada samt försäkring och andra förmåner med anledning av skadan. Utskottet förutsätter att regeringen i samband med utformningen av dessa direktiv beaktar även dessa frågor. När det slutligen gäller frågan om atomansvarighetslagens regler om skadeståndsansvar har den frågan behandlats av riksdagen 1997. Enligt vad utskottet fått veta förbereds en översyn av den s.k. Pariskonventionen som handlar om skadeståndsansvaret för atomskador vid atomolycka. Sverige har undertecknat konventionen, och vi bör därför avvakta eventuella förändringar i atomansvarighetslagen till dess att översynen av konventionen är genomförd. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till reservation 1 och i övriga moment till hemställan i utskottets betänkande samt avslag på reservationerna Herr talman! Detta gäller också ledamöter i riksdagen utanför detta utskott och även de tjänstemän som på ett kraftfullt sätt har berett vårt arbete.

Herr talman! Bengt Kronblad har i sin reservation ställt sig bakom några formuleringar som jag skulle vilja läsa upp och påminna honom om. Han skriver: "Det torde vara en allmän uppfattning att varje frihetsberövande, även om det är kortvarigt, för den enskilde kan upplevas som mycket ingripande och att en sådan åtgärd också kan orsaka skada och lidande. I enstaka fall kan det också inträffa att en kortvarig åtgärd orsakar betydande ekonomisk skada." Sedan säger Bengt Kronblad att man måste tåla vissa inskränkningar. Ja, men om han påstår att dessa frihetsberövanden är av den arten att den enskilde inte skall behöva utsätta sig för dem går det inte att i nästa andetag säga att vissa inskränkningar måste man tåla. Bengt Kronblad räknar upp olika skäl. Många av dem har vi i våra inledningsanföranden bemött och pekat på som i stor utsträckning ekonomiska och administrativa skäl som rimligen inte skall vägas in när det gäller en så viktig fråga som den om att frihetsberöva en medborgare. Det finns ju en jämkningsregel och möjligheter till återkrav när det gäller felaktiga skadestånd osv. I de fall som Bengt Kronblad här åsyftar finns det alltså möjligheter att senare justera ett eventuellt skadestånd. I vissa fall kan det bli noll. Därför är det för mig obegripligt att socialdemokraterna fortsatt vidhåller att 24-timmarsregeln är den riktiga avvägningen.
Herr talman! Rolf Dahlberg är förvånad över att vi vidhåller 24-timmarsregeln. I och för sig finns det ett stöd från ett antal remissorgan. Av era tidigare inlägg att döma verkade det vara så att en majoritet av dem som vi har remitterat vårt betänkande till har instämt i er uppfattning. Men det är en klar minoritet som har stött er idé om att ta bort 24-timmarsregeln. Man bör nog inte, menar vi, först införa något för att sedan fullt ut behöva jämka, som Rolf Dahlberg säger. En mycket klar majoritet av de remissorgan som har yttrat sig fastställer, som sagt, och stryker under vikten av ett bibehållande av 24-timmarsregeln. Inom ramen för denna har man vid uppenbara fel givetvis också rätt till ersättning. Det är inte fullt ut fråga om noll i ersättning, som man får en känsla av när man lyssnar på Rolf Dahlberg.
Herr talman! Det är ett oerhört trubbigt instrument som man har tagit till när man hugger till med att just 24 timmars frihetsberövande är vad en medborgare skall behöva tåla från samhällets sida. När man i enskilda fall har möjlighet till prövning via de regler som jag nyss pekade på, Bengt Kronblad, skulle det inte behövas en sådan här gräns om ett dygn som ett slags stupstock. Jag tror att varenda en som funderar på detta inser att det här har man hittat på för att bli av med en mängd småärenden och annat som kan tynga de instanser som har att hantera dessa saker. Det får dock inte, tycker jag, vara av något som helst värde när vi gör vår bedömning. Det är ju den enskilde som har drabbats, och han skall ha en möjlighet att föra sin talan. Det är detta som vi talar om. Eftersom det är min sista möjlighet till replik på Bengt Kronblad vill jag passa på att tacka min gamle trätobroder Bengt för de år vi har arbetat tillsammans. Samma tack vill jag rikta till Bengt Harding Olson och Anita Persson. Också vi har under många år arbetat tillsammans både i utskottet och här i kammaren.
Herr talman! Varifrån kommer då 24 timmarsregeln? Ja, man kan alltid diskutera varför regeln blev som den blev. Om jag litet grand blickar utanför Sveriges gränser kan jag vid en sammanställning av hur det ser ut i Danmark, Norge, Tyskland m.fl. länder konstatera att det finns länder som har samma regelsystem som vi. Genom en förändring som innebär att skadeståndsersättningen underlättas när det gäller dem som har blivit oskyldigt behandlade får vi faktiskt en bättre lag för dessa människor jämfört med hur det är i andra länder. Beträffande det trubbiga instrument som Rolf Dahlberg talar om kan jag bara säga att vi i så fall inte är trubbigast. Rolf, jag tackar dig för de vänliga orden. När vi framöver sitter i gungstolen och tittar på våra efterträdare får vi väl hoppas att vi inte behöver kräva något skadestånd utan att de arbetar på samma trevliga sätt som du och jag. Tack så mycket, Rolf!
Herr talman! Jag tror knappast att en person som har blivit frihetsberövad i 23 timmar och 55 minuter är särskilt lycklig över att vi i Sverige kanske har bättre regler än andra länder. Man kan ju inte få skadestånd om det bygger på oriktiga grunder. Ett av Bengt Kronblads argument här var att det skulle vara stötande om vissa fick skadestånd. Jag undrar därför om det är någon skillnad mellan att vara häktad i 25 timmar och att vara häktad i 23 timmar. I dag gäller ju ett strikt skadeståndsansvar efter 24 timmar. Där finns också en jämkningsregel. Varför kan man då inte ha en jämkningsregel även om det handlar om mindre än 24 timmar och alltså så att säga ha ett strikt skadeståndsansvar vid häktning och anhållande även när det är under 24 timmar? Jag förstår alltså inte Bengt Kronblads argumentation och skulle gärna vilja ha en förklaring.
Herr talman! Om Yvonne Ruwaida har svårt att förstå varför det behövs en viss gräns innan man kommer in i ett system som innebär att administrationen mycket kraftigt belastas vad gäller polisarbetet och åklagarmyndigheten och att det på annat sätt blir en ekonomisk belastning för samhället, har jag viss förståelse för att Yvonne Ruwaida kanske inte förstår det. De som jobbar med det praktiska arbetet - bl.a. polismyndigheten - har i sina skrivningar i gjorda yttranden klart understrukit att det är viktigt att man inte belastas med den verksamhet som Yvonne Ruwaida vill införa. Jag har den bestämda uppfattningen att om det blir fel skall man givetvis ha rätt till ersättning. Men vi får också se till att polismyndigheten och organisationen kring denna inte belastas så att man inte klarar den viktigaste uppgiften, nämligen att hävda rättssäkerheten i nationen.
Herr talman! Bengt Kronblad svarade inte på min fråga om varför det skulle vara en skillnad mellan 23 Många instanser, bl.a. Polismyndigheten i Sörmland, länsstyrelsen och Brottsförebyggande rådet och även många partier, tycker faktiskt att den som har blivit frihetsberövad - det gäller då även om det rör sig om mindre än 24 timmar - skall ha rätt till strikt skadeståndsansvar. Jag anser att det när det gäller de argument som Bengt Kronblad framför återigen handlar om pengar - pengar, pengar, pengar! Men det handlar om medborgarrättigheter, om allmänhetens förtroende för polisen och om allas vår, det gäller även rätten för oss i riksdagen, rätt att lätt kunna få skadestånd vid ett frihetsberövande. 24 timmar är en väldigt lång tid. Bengt Kronblad vet kanske att den här debatten hittills har varat i knappt en och en halv timme. Bara det är ganska lång tid. Ett frihetsberövande under 24 timmar är lång tid. Jag tror att det litet grand handlar om hur man ser på demokratin och på detta med integritet och människovärde men Bengt Kronblad väljer alltså att sätta ett par ören före människors människovärde.
Herr talman! Tidigare när Rolf Dahlberg och jag samtalade var det oftast fråga om en klar och koncis diskussion. Tyvärr måste jag konstatera att Yvonne Ruwaidas sätt att påstå att min syn inte bygger på humanitet och människovärde nog låg på en något låg nivå. Om Yvonne Ruwaida också i fortsättningen kommer att hålla den nivån på den politiska debatten vet jag inte. Självklart är det väl så att humanitet, rättssäkerhet osv. skall vara bärande. Så är det med propositionen och med det förslag som vi i morgon bitti kommer att votera om. Det här är ett steg framåt. De som behöver skadestånd för att de har blivit felaktigt behandlade blir fler. Dessa får en bättre rättssäkerhet. Vidare blir det fler som bär ett ansvar för att se till att man inte missbrukar sin ställning. Det gäller allt, från offentlig verksamhet till polisiär myndighet. Jag tycker, Yvonne Ruwaida, att vi skall se de framsteg som görs på detta område och att vi inte skall bygga upp ett antal negativa saker som man kanske läser mellan några rader och som i varje fall inte jag har uppfattat. Se alltså positivt på livet, Yvonne Ruwaida! Det går alltid litet bättre då.
Herr talman! Huvudfrågan just nu gäller 24 timmarsregeln. Det har väl inte undgått någon. Jag ställer frågan så här: Varför kan inte Bengt Kronblad godta borttagandet av regeln i god demokratisk anda? Det finns även andra skäl för att acceptera detta. Jag tycker att det finns anledning att referera till regeringens uttalande. Man skriver i sin proposition på s. 24: "Det kan dessutom läggas till att det enligt regeringens uppfattning av flera skäl är viktigt att polisens arbete har allmänhetens förtroende. - En ordning som innebär att oskyldigt drabbade får ersättning kan bidra till ett ökat förtroende för polisen." Instämmer Bengt Kronblad i regeringens uttalande? Det finns ytterligare ett skäl. Utredningen, som jag har talat om flera gånger, har lagt fram ett förslag som stämmer överens med lagutskottets åsikt. Det var en enig parlamentarisk utredning. Den inkluderade socialdemokraterna och den hade en socialdemokratisk ordförande. Vad är det för fel, Bengt Kronblad, på den uppfattning som den utredningen och de socialdemokraterna kom fram till?
Herr talman! Bengt Harding Olson är bra på att citera. Det är bara det att hans tid kanske inte räckte till för att läsa vidare vad det står på s. 24. Efter det som regeringen skriver säger man vidare: "Regeringen föreslår därför att det införs en bestämmelse om strikt skadeståndsansvar för det allmänna gentemot den som utan egen skuld åsamkas person eller sakskada". Det är den konstruktion man har i det stycke som Bengt Harding Olson citerade för en stund sedan. Regeringen har alltså föreslagit en åtgärd med hänvisning till det som Bengt Harding Olson läste upp. Eller hur, Bengt? Det står väl på det sättet? Vi läser väl i samma proposition på samma sida? Regeringen har alltså lämnat förslag till åtgärd i denna fråga.
Herr talman! Det är riktigt som Bengt Kronblad säger att det står så i fortsättningen. Det här handlar också som han säger om ersättning vid laglig våldsanvändning. Jag hade ingen aning om att detta med polisens förtroende hade med laglig våldsanvändning att göra. Jag trodde att det var en djupt känd princip för hela regeringen att värna om polisens förtroende. Därför skulle det vara en rimlig ersättningsrätt och inte bara gälla om man bryter sig in i en källarlokal. För övrigt fick jag inte något svar. Jag återkommer därför nu. Vad är det för fel på den parlamentariska utredningens slutsats? Den är ledd av en socialdemokrat, Sören Mannheimer, om han är bekant. Han är kompetent i alla avseenden. Han är advokat. Han har varit kommunalråd. Han var justitieministerkandidat. Han tyckte precis som lagutskottet tycker. De övriga socialdemokraterna tyckte samma sak. Varenda representant från varenda parti i hela utredningen tyckte på det här sättet. Varför i herrans namn skall man nu plötsligt ändra sig? Vad är det som har förändrats? Inte ett dugg har förändrats till det bättre. Jag upprepar frågan: Varför tycker Bengt Kronblad tvärtom mot denna utredning som år ut och år in har tittat på och analyserat de här frågorna? Får jag till slut bara säga en sak eftersom det är den sista repliken. Vi har ju fört det här resonemanget, och en viss förbättring har skett beträffande myndigheterna. Delvis tycker jag nog att Bengt Kronblad kan ta åt sig äran för detta. Men jag hoppas att detta inte är den sista åtgärden som Bengt Kronblad vidtar. Jag hoppas att han på något sätt kan verka för ytterligare förbättringar.
Herr talman! Jag förstår att Bengt Harding Olson är otålig. Det var ju nämligen den socialdemokratiska regeringen som tillsatte utredningen i början av 1989. Jag förstår att Bengt Harding Olson är ledsen därför att under den regeringsperiod Bengt Harding Olson hade god förankring i kanslihuset skedde det tydligen ingenting annat än ett utredande. Det var ju tur att vi kom till det politiska ansvaret. Innan Bengt Harding Olson och jag slutar kan vi börja genomföra kraftfulla steg mot en bättre skadeståndslagstiftning. Det var vi tydligen överens om.
Herr talman!

Men det är väl ändå så, Bengt Kronblad, att man är oskyldig om det inte finns bevis som håller i en domstolsprövning? Låt så vara att en och annan oskyldig skulle kunna få skadestånd. Kanske är det det pris man måste betala för att oskyldiga skall ges plåster på såret. Jag vill också, herr talman, till protokollet ha antecknat att jag i mitt inledningsanförande yrkar bifall till betänkandet i den del som rör 24-timmarsregeln, och inte till propositionen.
Herr talman! Tanja Linderborg hörde fullständigt rätt. Jag sade: Inte nu! Så statiska är vi socialdemokrater givetvis inte. Om det kommer till ytterligare klarheter om att ytterligare förbättra skadeståndslagen skulle också detta kunna vara en del i det. Vi har utökat skadeståndsrätten inom ramen, såväl utanför som inom 24-timmarsregeln. Självfallet finns det anledning att följa frågan väl, och det skriver vi också i betänkandet som en beställning. Det gäller givetvis också den här frågan.
Herr talman! Jag vill avstå från min replik så att Rolf Åbjörnsson hinner hålla sitt anförande före kl.

Herr talman! Tack, Tanja! Nu är det inte så att jag har så mycket att säga i den här sena timmen. Jag tycker att det här ämnet ganska uttömmande har debatterats här. Jag skulle möjligen vilja lägga några principiella synpunkter. Man kanske undrar varför vi har hamnat i den här positionen. Ett avgörande skäl är att strikt ansvar egentligen är en främmande fågel i svensk skadeståndsrätt. Skadestånd skall grundas på att någon har begått ett fel eller en försummelse. Det är alltså i viss mån ett uttryck för att någonting har varit klandervärt. Strikt skadestånd infördes på sin tid i sådana situationer när någon bedrev en utomordentligt farlig verksamhet och man ville begränsa vederbörandes aktiviteter så mycket som möjligt. Bedrev någon aktiviteten och det hände någonting fick denne betala oberoende av culpa. Jag har levt mitt trettioåriga liv i rättsväsendet i princip med den regeln att alla är ansvariga enbart om de har begått fel eller försummelse, vare sig det är privata aktörer eller personer som representerar det allmänna. Jag har egentligen aldrig upplevt att det har varit något problem med det. Under senare år har det kommit ett strikt ansvar vid myndighetsutövning. Jag är inte så alldeles säker på att jag är odelat positiv till det över huvud taget. Det har medfört en hel del bekymmer. Så till det här med den barmhärtige samariten. Från talarstolen används ordvalet "felaktiga beslut" och "försummelse". Nu är det inte tal om det. 24 timmarsregeln är ju den att det är ett korrekt beslut av myndigheterna. Men det leder inte ända fram till en fällande dom. Men det behöver inte betyda att det automatiskt skall utgå skadestånd. Är det ett fel eller en försummelse skall det vara skadestånd. Därutöver har man tagit in en regel om att när beslutet grundar sig på felaktiga förutsättningar då utgår skadestånd. Jag är inte så alldeles säker på att vår och socialdemokraternas inställning i sak skiljer sig så förfärligt mycket ifrån Bengt Harding Olsons inställning, som ju ger ett väldigt generöst och trevligt intryck. Sedan talar Bengt Harding Olson om att han vill ha en tuff och effektiv jämkningsregel. Det är möjligt att detta leder till samma resultat. Det är bara det att med det regelsystemet bygger man in ett administrativt förfarande som är dyrt, besvärligt och krångligt. Jag anser att regeringen har gjort en rimlig avvägning mellan den enskildes intresse och samhällsintresset. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 1
Herr talman! Jag upplever detta litet grand som omvända världen. Här står en gammal åklagare som normalt sett brukar angripa skyldiga och en försvarsadvokat som brukar försvara både skyldiga och oskyldiga. Nu är det åklagaren som skall försvara de oskyldiga medan försvararen uppenbarligen struntar i dem. Ibland verkar det som att det är omvända världen. Jag funderar här över kristdemokraternas linje. Jag har fått för mig att ideologiskt är det ett typiskt parti som ställer upp för oskyldiga myndighetsoffer. Jag har fått den uppfattningen, särskilt som jag har suttit med i denna skadeståndsutredning. Då gällde tydligen partilinjen. Då ställde kristdemokraterna sig bakom förslaget om att ta bort 24-timmarsregeln. Det var riksdagsledamot Fanny Rizell som gjorde det. Hon grundade sin uppfattning på partiets dåvarande linje. Det fanns dessutom ytterligare en representant som hette Dan Johansson, som möjligen är bekant för Rolf Åbjörnsson. Han är nämligen advokat. Den kristdemokratiska advokaten i utredningen tyckte att vi skulle ta bort 24-timmarsregeln. Kristdemokraternas advokat i riksdagen tycker att man inte skall göra det. Han tycker tvärtom mot det som har varit partilinjen. Rolf Åbjörnsson får förlåta, men han måste förklara så att åtminstone jag fattar: Vad har orsakat denna totala omsvängning i partiet?
Herr talman! Jag vet inte att vi har haft någon partilinje. Representanter för partiet har haft sina uppfattningar. När vi har diskuterat frågan har vi kommit fram till den uppfattning som jag har givit uttryck för här i dag, och det får väl Bengt Harding Olson leva med.
Herr talman! Vilken som är partilinjen får väl Rolf Åbjörnsson göra upp med sina partikolleger om. Men om en representant i en utredning kontaktar partiet och får reda på hur hon skall ställa sig betraktar jag det som en partilinje. Jag håller med Rolf Åbjörnsson om att vi får leva med detta. Möjligen kan Rolf Åbjörnsson leva med det, men skall alla dessa oskyldigt anhållna behöva leva med detta? Jag hänvisar gärna till det tidningsuttalande som Rolf Åbjörnsson gjorde om att det rör sig om struntsummor och att vi får leva med detta. Jag vägrar acceptera att oskyldiga icke skall få ersättning i ett rättssamhälle.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga moment där reservationer med mitt namn inte står med. När det gäller de moment där reservationer med mitt namn har avgetts instämmer jag i det yrkande som Birgitta Carlsson har gjort här från talarstolen. När vi nu går till beslut i dessa frågor stärks rättssäkerheten för den enskilde enligt de yrkanden som jag har framställt. Myndighetsoffren kan få ett större upprättelse. Det är viktigt och bra. Den här debatten har i första hand rört sig om 24 timmarsregeln. I utskottetsarbetet har det varit en balansgång mellan rättssäkerheten och den enskilde å ena sidan och effektiv brottsbekämpning å den andra. Det är naturligt, eftersom vi inte är helt eniga i den frågan. Men det finns frågor som också är oerhört viktiga utöver dem i betänkandet, och det är bl.a. frågan om myndigheters attityd gentemot den enskilde över huvud taget. Myndigheterna är serviceorgan för det allmänna, och det är viktigt att de behandlar enskilda människor på ett sådant sätt att de inte känner sig underlägsna vid kontakt med myndigheterna. Det känns bra att avsluta utskottsarbetet med att diskutera rättssäkerheten för den enskilde. Detta är den sista debatten och det sista ärende som behandlats av lagutskottet för den här mandatperioden. Det har redan framgått att detta är den sista debatten inom lagutskottets arbetsområde för tre av deltagarna här i kväll. De lämnar nu riksdagen. Det är Rolf Dahlberg, Herr talman! Jag vill till protokollet rikta ett varmt tack till dessa tre herrar för det stimulerande och lärorika meningsutbyte som vi har haft i utskottet och i kammaren genom dessa år. I det tacket vill jag innesluta utskottets vice ordförande Anita Persson som också slutar nu, fast hon inte har deltagit i den här debatten. Det är en betydande erfarenhetsbas som därmed lämnar utskottets sakområde. Ni har bidragit på ett konstruktivt sätt i utskottets arbete. Det har varit lätt att samarbeta med er och hitta gemensamma lösningar på de många gånger svåra frågor som hör till lagutskottets arbetsområde. Tack för ett engagerat arbete och för ett gott kamratskap som har bidragit till att skapa ett gott arbetsklimat i utskottet!

Fru talman! Vi skall i dag debattera och diskutera ett av de största lagstiftningsärendena på mycket länge i Sveriges riksdag, och det kommer så att vara under lång tid framöver. Det är ett ärende som omfattar ramar och regelverk som hänger samman med omsorgen om miljön. Fru talman! Allt är ju inte lagar och regler på miljöområdet, utan det finns också en daglig politisk verksamhet, och det kan kanske finnas skäl att påminna om det också stunder som denna. Vi påminns om det genom ett av de beslut som vi är på väg att fatta nästa vecka i kammaren om budgeten och resurserna till miljöarbetet. Fru talman, i fråga om detta har ett enigt jordbruksutskott, vilket jag vill säga med viss tydlighet, ansett att man bör höja ramarna till miljöarbetet under de kommande tre åren med 100 miljoner kronor per år. Med detta förslag med denna inriktning från jordbruksutskottet till finansutskottet har man markerat vikten av ökade resurser som kan gå framför allt, eller bl.a., till inköp av skyddsvärda områden men också möjligen användas för andra angelägna områden på miljöområdet. Tyvärr, fru talman, har finansutskottet, såvitt jag förstår, valt en litet annan väg i kraft av att Socialdemokraterna inte fortsätter att ha den attityd som de klokt redovisat i jordbruksutskottet utan avstår från den höjning av dessa resurser som jordbruksutskottet har föreslagit. Fru talman! Eftersom vi numera har - det vet fru talman bättre än jag - en något knepig budgethantering som innebär att budgeten i realiteten klubbas med ett klubbslag i hela paket, är det faktiskt så att nyckeln till ökade resurser på miljöområdet ligger hos Socialdemokraterna. Vill Socialdemokraterna fullfölja den attityd som de har redovisat i jordbruksutskottet på miljöområdet har de möjlighet att nu här i kammaren i samband med budgetbehandlingen nästa vecka lägga fram ett förslag om en korrigering av sitt eget budgetpaket med just 100 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Fru talman! Jag kan tipsa Socialdemokraterna om att de kan ta resurser t.ex. från de pengar som vi ibland kallar de 5,4 miljarderna eller de resurser som är tänkta att gå till lokala investeringsprogram av olika slag. Den nyckeln ligger hos Socialdemokraterna. Jag kan ju på en gång uppmana miljöministern, som kanske har litet närmare kontakt med socialdemokraterna i det arbetet, att medverka till att vi får denna förändring. Det är praktisk och klok miljöpolitik som vi behöver också vid sidan av hanteringen av det regelverk som vi skall diskutera. När det gäller regelverket och miljöbalken kan man säga att det är en gammal historia. Detta har utretts länge i många olika sammanhang och presenterats i riksdagen av en tidigare regering med ett förslag, bearbetats igen efter en tillbakadragen proposition från den nuvarande regeringen och bearbetats och knådats i kanslihuset med hjälp inte bara av jurister utan även av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är klart att det inte har gjort resultatet bättre, kan man säga. Det har inte heller lett till ett snabbare resultat. Vi står nu här under de sista skälvande minuterna och skall fatta beslut om detta stora lagstiftningsärende. Det är litet intressant att se att den kritik mot ett tidigare förslag som legat här i riksdagen, inte minst från Miljöpartiets och Vänsterpartiets sida, ofta refererar till till vad miljöjurister ansett om tidigare förslag. Det är också intressant att se att samma miljöjurister fördömer det förslag som i dag ligger på riksdagens bord. Hur Miljöpartiets företrädare och andra kan förklara detta är naturligtvis svårbegripligt. Fru talman! Det är inte tack vare regeringen som vi har lyckats få fram det här betänkandet och få det på riksdagens bord i dag, utan det har kunnat ske till att börja med tack vare ett fantastiskt arbetande kansli i jordbruksutskottet, som gjort vad som kan kallas för ett hästarbete när det gällt att sortera i det material som regeringen och sedan vi riksdagsledamöter har avlämnat. Det är detta som tillsammans med ett idogt arbete bland ledamöterna i jordbruksutskottet har gjort det möjligt att i dag behandla det här betänkandet. Det är alltså inte regeringens fasthet, snabbhet, tydlighet och ambitioner på miljöområdet som har gjort detta möjligt. Det finns således brister i regeringens förslag och i det betänkande som vi nu skall diskutera. Men, fru talman, den största bristen är det som inte finns. Det saknas nämligen en förståelse för dagens miljöarbete - någon sådan lyser inte igenom i det här materialet. Den förståelsen kan man säga borde numera ha två starka grunder. Den ena är det folkliga engagemanget på miljöområdet. Regeringens, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag förmår inte fånga underifrånkraften i enskilda människors miljöengagemang, i miljöorganisationers och i ideella rörelsers engagemang på miljöområdet. Det är en mycket stor brist. Man öppnar inte ett regelverk för det engagemanget. Vidare förstår man inte, och har därför inte gjort någonting åt, den starka drivkraft som finns i företagens möjligheter att agera på miljöområdet i kraft av en produktion och en inriktning mot miljöriktig teknik. Ja, man kan gå så långt att man ka tala om tillvaratagandet av stora exportframgångar på miljöområdet. Marknadens drivkraft på miljöområdet hanteras inte på ett offensivt sätt i regeringens, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till riksdagen. Däri ligger, tycker jag, den stora bristen. Det handlar alltså om en avsaknad av förståelse för dagens miljöarbete och dess villkor. Sedan finns det naturligtvis också, fru talman, brister på en mängd andra områden. Jag skall ta upp några men innan jag gör det vill jag säga att jag - helst skulle jag förstås vilja yrka bifall till alla reservationer som berör de frågor som jag kommer att ta upp - yrkar bifall till reservationerna 20 och 52, som berör några centrala frågor. Först till en sak som hänger samman med reservation 52 och hanteringen av grundlagsfrågan. Det är uppenbart att regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har misslyckats med att förena skyddet för det ägda med starka miljöambitioner. Det är alltså uppenbart att här finns en konflikt mellan miljölagstiftningen och grundlagen som den kommer till uttryck i 2 kap. 18 § regeringsformen. Detta är uppenbart för alla de jurister som har hanterat frågan. Nu kommer regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att skicka ut den här lagstiftningen i det rättsliga maskineriet med det uppenbara kravet att de enskilda domstolarna skall hantera, lösa och slita de tvister som kan uppstå mellan miljöambitioner och skyddet för det ägda. Detta är orimligt, fru talman! Det är ju vår uppgift som lagstiftare att se till att det som åker ut i systemet är klart och entydigt. Man har alltså misslyckats. Vi påtalar detta i vår reservation och säger att man återigen måste gå igenom detta. Det är nödvändigt att gå igenom hur de här två ambitionerna skall förenas. En annan fråga av liknande karaktär gäller allemansrätten. Det är uppenbart att allemansrätten innebär ett intrång i förfogandet över det ägda. Så vill vi ju ha det. Men det kan inte vara så att ett storskaligt, kommersiellt utnyttjande av allemansrätten skall ha sin grund i kontakten med en länsstyrelse och mindre ha sin grund i ambitionen att ersätta den som äger den mark där allemansrätten utövas. Också på denna punkt har regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet misslyckats. Här har man skapat konflikter som är sådana att det som vi menar med en genuin allemansrätt och skyddet för det ägda inte tillgodoses. Det finns några frågor som mera hänger samman med den rättsliga hanteringen och som också är centrala och viktiga. Här ser man, fru talman, en oförståelse för vad som är dagligt miljöengagemang och dagligt miljöarbete. Det är uppenbart att det finns många svagheter i dagens miljöhantering som bör uppmärksammas och som ibland bör leda till rättsliga åtgärder. För att det skulle ha varit möjligt hade det behövt inrättas en miljöombudsman som skulle ha kunnat kanalisera många frågor och synpunkter samt mycket kritik som enskilda människor och enskilda organisationer, berättigat, i många miljösammanhang har. Denna miljöombudsman skulle kunna vara en styrka, en juridisk kraft, för att hjälpa dem som anser att någonting så att säga har gått snett gentemot miljön från myndigheters eller företags sida. Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill dock inte att det skall finnas tillgång till en sådan juridisk kraftkälla i miljöarbetet. Detta beklagar jag. Det finns en oförståelse för behoven i dag när det gäller hanteringen av många viktiga miljöfrågor. Man kan säga att en liknande svaghet ligger i detta med att man ytterligare vill köra över kommunerna i miljöarbetet. I realiteten raderas ytterligare delar av det kommunala vetot ut genom den här miljöbalken. Vi i Centern menar att det i stället är viktigt att återupprätta det kommunala vetot och att i själva verket gå åt andra hållet. Att undanröja det som i dag är en styrka i kommunernas arbete är inte den väg man skall gå. I stället gäller det att behålla och utvidga kommunernas styrka genom ett förstärkt kommunalt veto. Det hade man kunnat medverka till i den här miljöbalken men det gör man inte. Sedan finns det framåtfrågor i miljöarbetet som jag tror att det finns skäl för riksdagen att peka på. Inledningsvis nämnde jag några frågor som hänger samman med tillvaratagandet av människors kraft och engagemang och med tillvaratagandet av den kraft som ligger i en marknadsekonomi som fungerar på rätt sätt och där det finns en drivkraft för näringslivet att gå vidare i fråga om miljön. Ett sätt skulle vara att utvidga det som vi har lärt känna från den förra regeringens arbete som ett producentansvar, som navet, motorn, i ett kretsloppsarbete. Det är naturligtvis rimligt att det som i dag är ett producentansvar för några enskilda, ofta viktiga, varugrupper utvidgas till att bli ett generellt producentansvar där det finns många nycklar och instrument att arbeta med. Bl.a. avses då ett försäkringssystem som skulle kunna garantera att uttjänta produkter med en mycket stor livslängd ändå i dag ekonomiskt bedöms och värderas på ett sådant sätt att de får bära de kostnader som de rätteligen skall bära. Det gäller också att ett system skapas som gör att man kan vara säker på att det sker ett omhändertagande av produkter som har tjänat ut. Det finns många andra nycklar man kan ha i ett generellt producentansvar. Vi har velat att riksdagen i dag genom behandlingen av miljöbalken skulle tala om för regeringen att detta är den väg man bör gå. Nu vill inte regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet göra det i dag. Det beklagar jag. Sammantaget, fru talman, kan man väl säga att som instrument för det fortsatta miljöarbetet är det som regeringen och därmed utskottsmajoriteten har åstadkommit inte vidare funktionsdugligt. Mycket behöver göras om, mycket behöver bearbetas. Framför allt står vi kvar i den litet märkliga situationen att de miljömål och miljöambitioner som rätteligen borde ha legat till grund för konstruktionen av en miljöbalk kommer den här kammaren inte att få ta ställning till förrän någon gång in på nästa år, som ett resultat av regeringens miljöpolitiska proposition. Den propositionen har uppenbarligen varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet fått vara en del av. Jag skall sluta nu, fru talman, med att uppmana miljöministern och hennes socialdemokratiska kamrater i jordbruksutskottet att medverka till att vi nästa vecka får en korrigering av regeringens budgetpaket så att vi kan få en förstärkning av skyddet för miljön på det sätt som jordbruksutskottet enhälligt har föreslagit finansutskottet. Till sist, fru talman, vill jag tacka kamraterna i jordbruksutskottet för den gångna arbetsperioden och önska dem och miljöministern en trevlig sommar.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 51 i betänkande 20. Vi kommer givetvis också att stödja reservation 20, som Lennart Daléus har yrkat bifall till. Jag vill också yrka bifall till reservation 1 i betänkande 25 som berör följdlagstiftningen i det här sammanhanget. Fru talman! Det finns en rad bärande principer i miljöarbetet. Vi är i stort sett överens om de bärande principerna. Vi moderater har i vår partimotion pekat på brister när det gäller en sådan bärande princip. Det är värnandet om äganderätten, det är frågan om företagandets villkor och det är synen på samspelet mellan producenter och konsumenter. Om vi tittar på Riodeklarationen och läser de handlingar som finns där när det gäller miljöfrågorna framgår det mycket klart att en viktig faktor för ett positivt miljöarbete är att det måste ske inom ramen för en marknadsekonomi, inom ramen för en demokrati. Vi tycker att det hade varit väldigt värdefullt om vi också i den viktigaste svenska miljölagstiftningen, miljöbalken, hade markerat just detta som en bärande princip. Det är ju så, fru talman, att man kan utgå från olika former av miljöpåverkan. Vi kan titta på naturens egen miljöpåverkan i olika skeden, sådan påverkan som vi kanske kallar naturkatastrofer. Vi har i dagarna hört och läst om just sådana katastrofer. Om vi människor skulle ha iscensatt den formen av katastrofer skulle vi ha uppfattat dem som utomordentligt negativa i olika sammanhang. Vi uppfattar det som negativt även när naturen själv agerar. Vi har också olika former av miljöpåverkan när det gäller det sätt på vilket vi människor använder natur och miljö. Även i det här sammanhanget kan man peka på såväl goda som dåliga förutsättningar för att påverka miljön. God miljöpåverkan - om vi ser det i ett perspektiv - har varit och är det öppna kulturlandskapet, odlingslandskapet. Det påverkas av skiftningar i sättet att bedriva verksamheten inte minst inom areella näringar. I dag arbetar vi för att slå vakt om de biotoper och det kulturlandskap som tidigare generationer har format därför att vi upplever natur och miljövärden i detta kulturlandskap. Om inte tidigare generationer hade format detta kulturlandskap kan man fråga sig om vi hade varit beredda att själva forma ett sådant kulturlandskap. Då kanske det snarare hade uppfattats som negativ påverkan på miljön. Vad jag vill ha sagt med detta, fru talman, är att vi måste se människans möjligheter och förutsättningar att påverka miljön utifrån olika aspekter. Människan har ett utomordentligt stort ansvar. Människan är unik i de här sammanhangen. Därför gäller det att vara öppen för mänsklig påverkan när det gäller den goda påverkan på miljön. Men det gäller också att vara vaken och bromsa en negativ påverkan på miljön i olika sammanhang. Vi har ett stort ansvar. Det är utifrån detta ansvar som vi diskuterar miljöbalken och också har en del olika uppfattningar om hur miljöarbetet skall bedrivas. När det gäller miljömålen, människans hälsa, skydd av natur och kultur, bevarande av biologisk mångfald och hushållning av naturresurser, är vi överens. Detta är viktiga miljömål som vi skall arbeta utifrån i olika sammanhang. Vi skall göra det utifrån målsättningen att människan skall, om man behöver, påverka miljön utifrån den goda påverkan och motverka den dåliga miljöpåverkan. Det kan, fru talman, i sådana här sammanhang vara frestande att utvidga antalet mål. Jag har förståelse för att miljöministern vill göra detta. Här har man nu skrivit till ytterligare ett mål, kretsloppsmålet. Vi moderater är mycket positiva till kretsloppsarbetet. Det var en moderat statsminister som tillsammans med miljöministern lade fram kretsloppspropositionen. Men vi ser inte kretslopp som ett mål. Vi ser det som ett medel för att uppnå övriga viktiga miljömål, bl.a. resursmålet när det gäller naturresurser. Vi ser det som väldigt angeläget att man skiljer på mål och metoder, på mål och redskap när det gäller frågan om på vilket sätt vi skall kunna lösa de olika problemen i det här sammanhanget. Låt oss ta återvinningssituationen som ett exempel. Man måste alltid väga positiv och negativ miljöpåverkan i olika sammanhang när det gäller återvinning. Vi kan t.ex. inte återvinna allt som är återvinningsbart, om avstånden är så långa att transporterna faktiskt är mer negativa för miljön än vad själva återvinningsresultatet är. Vi måste hantera kretsloppsfrågan som en metodfråga. Det är angeläget, fru talman, att all lagstiftning är klar, entydig och lättolkad. Man skall veta vad som gäller. På den här punkten är det faktiskt stora brister i förslaget. Jag är förvånad över att miljöministern och inte minst majoriteten i den här kammaren är beredd att ställa sig bakom och fatta beslut i fråga om ett lagförslag som har dessa påtagliga brister. Det gäller relationen mellan miljöbalken och annan lagstiftning. Det sker faktiskt en sammanblandning som gör att det kommer att uppstå utomordentligt svårtolkade problem. Här skall domstolarna avgöra, inte Sveriges riksdag som av svenska folket är satt till att stifta lag, en av de viktigaste uppgifterna för denna församling. Vi har sagt att lagen måste ändras så att det hela blir klart. Det gäller relationen mellan å ena sidan den övergripande miljöbalken och å andra sida speciallagarna. Speciallagarna skall då gälla före balken. Lex specialis är en princip som bör tillämpas också i det här sammanhanget. Jag vill peka på några punkter. Den allmänna hänsynsregelns relation till skogsvårdslagen uppvisar brister. När vi hade en omfattande hearing om miljöbalksförslaget fick vi från många som deltog och redovisade sina synpunkter klart för oss att här föreligger det klara brister när det gäller på vilket sätt som man skall tolka den ena lagen i förhållande till den andra. Det är ganska orimligt - för att inte säga fullständigt orimligt - att vi i Sveriges riksdag fattar beslut om den formen av lagstiftning. Det gäller också lokaliseringsregeln, stoppregeln och frågan om pågående markanvändning - ett begrepp som vi länge har arbetat efter och som reglerar framför allt de areella näringarna. Här har vi moderater klart påpekat bristerna och ställt krav på förändringar som skulle innebära att lagen blir klar, entydig och lättolkad. En annan viktig fråga när det gäller miljöarbete är frågan om respekt för äganderätten. Här råder det i vissa fall en knepig missuppfattning. Man ser en konflikt mellan äganderätt och miljöarbete. I själva verket är det tvärtom. Frågan om äganderätt och frågan om miljöarbete kan och skall gå hand i hand. Den övergripande principen för ägande är: Det som man äger, det vårdar man inom ramen för det gamla fina ansvarstagandet och den gamla förvaltarskapstanken. Sedan finns det alltid undantag, det vet vi, men den bärande principen är och har varit att det som man äger det vårdar man. Detta har visat sig också när det gäller miljöarbete. Det ökande miljömedvetandet har också präglat ägandet. Därför är det fullständigt oacceptabelt att man vid sidan av regeringsformen 2:18 stiftar en lag, en miljöbalk, som skapar en utomordentlig oklarhet när det gäller äganderätten och skyddet för den. Även på denna punkt måste man konstatera att riksdagsmajoriteten och ministern nonchalerar äganderätten när man kringgår ersättningsreglerna. Man sätter faktiskt den principiella rättsstaten ur spel. Det gäller pågående markanvändning, ersättningsreglerna och den allmänna hänsynsregeln. Nuvarande ersättningsregler i gällande lagstiftning kan därmed kringgås. Jag tycker att det är fegt av majoriteten att hantera frågan på det här sättet. Antingen vill man urholka äganderätten eller också vill man det inte. Nu är lagstiftningen skriven på ett oklart sätt som innebär att man tolka den både si och så, men i grunden urholkas ersättningsreglerna. Det hade varit bättre, Anna Lindh, om ni klart hade gått ut och sagt ifrån att ni vill ändra grundlagens äganderättsskydd. Då hade vi fått ta en ärlig fight om detta i stället för att - som ni gör - försöka att mygla in försämrade ersättningsregler och inskränkningar i äganderätten i det här lagstiftningsförslaget. Vi från moderaterna har alltid värnat äganderätten, och vi kommer att göra det även i fortsättningen. Vi ser kombinationen mellan äganderätten och värnandet om miljön som viktig. Det är två principer som kan och skall gå hand i hand i ett rättssamhälle. Det är precis samma sak när det gäller allemansrätten. Här är läget oklart, det vet vi utifrån de rättsfall som har förevarit. Kommersiell verksamhet på annans mark har glidit in under allemansrättsbegreppet och allemansrättstaket på ett sätt som jag tror vi alla måste vara överens om inte har varit avsett i fråga om den traditionella allemansrätten att beträda mark, att få plocka blommor, plocka bär osv. Nu sanktionerar man den nya principen i lag. Det blir då tillåtet för vem som helst att bedriva kommersiell verksamhet på annans mark. Vederbörande behöver bara gå till länsstyrelsen och fråga hur stark påverkan på miljön det blir av den aktuella verksamheten. Men vederbörande behöver inte gå till markägaren. Då säger man: Ja, men länsstyrelsen skall ju inom ramen för förvaltningslagen tillfråga markägaren. Jo tack så mycket, det må vara på det sättet, men det viktiga är att man här konfiskerar en verksamhetsmöjlighet för markägaren. Finns det förutsättningar att bedriva kommersiell verksamhet på ägarens mark, då måste det givetvis i första hand vara ägaren som har rätt att bedriva den formen av kommersiell verksamhet, inte någon annan som kommer från en annan ort i Sverige eller från ett annat EU-land. Det är fullständigt orimligt att jag skall kunna tjäna pengar på annans mark utan att ens tala med markägaren. Så får vi inte hantera äganderätt och rättssäkerhet i Sveriges riksdag. En annan fråga som vi har tagit upp gäller husbehovstäkter, och där har vi en klar reservation. Vi anser att man skall ha rätt till husbehovstäkter även i framtiden. Fru talman! Miljölagstiftningen måste vara effektiv. Det är därför en fråga om avvägning när det gäller hur omfattande kontra hur effektiv lagen skall vara. Här tycker vi att det finns en del brister i förlaget. Jag kan bara peka på miljökonsekvensbeskrivningarna som är väldigt viktiga och bra. Man skulle ha varit färdig med miljökonsekvensbeskrivningar tidigare i svenska lag. Men nu går man så långt att man skall ha miljöbeskrivningar i anslutning till all tillståndspliktig verksamhet. Det är i och för sig vällovligt, men det innebär att det kommer in en mängd sådana beskrivningar i samband med ansökningar, vilket belastar administration och medför stora kostnader, inte minst för små och medelstora företag som bedriver marginella verksamheter. Därför har vi sagt att man skall ha riktiga miljökonsekvensbeskrivningar när det gäller verksamhet med betydande miljöpåverkan - det är ju då som riskerna uppkommer - i stället för att sprida ut aktiviteten över hela linjen. Då riskerar vi att inte få den effektiva miljökonsekvensbeskrivning som vi vill ha när det gäller miljöpåverkan av betydande omfattning. Vi tycker att det är bra att utskottet utifrån flera av motionerna har enats om att miljösanktionsavgiften räknas upp från 500 000 kr till 1 miljon kronor. Detta kan vara ett effektivt verktyg i arbetet för att bekämpa dem som bryter mot miljöprinciper och miljölagar. Vi har i vår motion sagt att 500 000 kr är för litet. 1 miljon kronor är ett lämpligare belopp. Det är bra att utskottet har ställt sig bakom detta. Till sist, fru talman, vill jag också ta upp tiden för ikraftträdandet. Detta är ju en utomordentligt omfattande lagstiftning som också innebär en förändring när det gäller domstolarna. Koncessionsnämnden försvinner och vi får miljödomstolar. Det ställer krav på utbildning och anpassning till en ny verksamhet. Här har det väckts stark oro hos såväl Domstolsverket, andra domstolar, Industriförbundet som länsstyrelserna. Man har sagt att vi borde skjuta på ikraftträdandet. Vi anser också att vi skall göra det till halvårsskiftet 1999 för att vi på ett riktigt sätt skall kunna bereda introduktionen av miljöbalken. Jag beklagar att vi inte har fått stöd från majoriteten. Detta är en stor omställning, fru talman. Det är utomordentligt olyckligt om vi får en dålig introduktion av miljöbalken beroende på att vi skall hasta fram ett beslut som skall gälla från årsskiftet. Vi vet hur det är med utbildningen ute på länsstyrelserna, hur det är med tillsättningen av domartjänster och hur det blir när man skall applicera lagarna på gängse verksamhet. Sådant tar tid. Här befarar vi att det kommer att bli stora problem därför att man hastar fram beslutet om ikraftträdandet. Regeringen har arbetat under hela mandatperioden. Då behöver man inte hafsa fram ikraftträdandet i sista skedet. Det är viktigt att vi får en riktig beredning också av introduktionen i det här sammanhanget. Fru talman! Det är en viktig lagstiftning. Det är angeläget att en viktig lagstiftning är klar. Det är angeläget att vi vet vilka beslut vi fattar. Det är viktigt att medborgarna klart kan läsa ut vad det är som gäller i lagen. Här finns det klara brister. Vi moderater beklagar att vi inte har fått gehör för de ändringsförslag som vi har lagt fram. Jag ber än en gång att få yrka bifall till de reservationer som jag tidigare nämnde.

Fru talman! Jag vet inte om jag skall gradera vikten av flöte och sänke när det gäller fiskafänge. Jag tror att båda kan vara lika viktiga. Sänket kan vara viktigt för att nå fisken som finns nere på botten. Jag skall inte recensera vem som gjorde vad i det miljöarbete som bedrevs i den borgerliga regeringen. Jag konstaterade att kretsloppspropositionen lades fram tillsammans med miljöministern under Bildtregeringens tid. Jag tycker i och för sig att vi båda kan ta åt oss äran av detta. Sedan gällde det frågan om en offensiv miljöpolitik. Det är ju så, Lennart Daléus, att vi står bakom det mesta i miljöbalken. Jag har ingen anledning att stå här och räkna upp allt det som vi står bakom när det gäller en offensiv miljölagstiftning. Vad jag däremot har anledning att peka på är de påtagliga bristerna när de gäller skydd av äganderätt, rättssäkerhet och annat. Jag är förvånad över att Lennart Daléus hoppar på mig om detta. Jag hade väntat mig någonting helt annat, nämligen att vi inom ramen för samma fiskafänge vill värna äganderätt, rättssäkerhet och liknande. Men vi får väl leta på var sin sida om båten i det här sammanhanget. Vi menar att detta är viktigt i miljöarbetet. Om vi skriver miljölagar som nonchalerar enskilda människor, kan vi sitta här och stifta lagar i konflikt med enskilda människors rättsmedvetande. Det vinner inte miljön på. Sedan vet Lennart Daléus mycket väl att vi klart har poängterat vilka uppgifter som är statens och vilka som är andras. Vi kan ta våra krav på ökade insatser när det gäller miljöforskning, miljötillsyn och liknande som exempel. Det är utomordentligt viktiga gemensamma uppfattningar och uppgifter. Men Lennart Daléus har inte heller stöttat oss på den punkten. Fru talman! Jag är än en gång litet förvånad över Lennart Daléus påhopp på mig i den här viktiga frågan.